Herr talman! Vi får naturligtvis se vad kommittén kommer fram till. Att tillåta hemsjukvård, att tillåta att anhöriga är vårdare, är naturligtvis inget skamgrepp. Men det får för den skull inte innebära att vi åsidosätter de insatser som behövs för långtidsvården och för utbyggnaden av den kommunala sociala hemhjälpen. Här måste finnas en balans så att människor kan få den hjälp som är bäst lämpad för dem.

Herr talman! Blenda Littmarck har frågat mig om de s.k. differentierade avgifterna för sjukhusvård. Blenda Littmarck har angivit att patienter och anhöriga drabbas hårt ekonomiskt av sådana vårdavgifter. Hon har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att med det snaraste få en rättelse till stånd och om jag är beredd att förorda sådana åtgärder att patienter som har betalat oskäligt höga avgifter kompenseras. Som berörs i interpellationen har sjukvårdshuvudmännen numera fått möjlighet att i stället för tidigare fasta avgifter ta ut avgifter efter betalningsförmåga från pensionärer som vårdas på sjukhus i de fall där ersättning för vården inte utgår från den allmänna försäkringen. Ett motsvarande system med avgifter efter betalningsförmåga gäller sedan flera år för pensionärer som bor i ålderdomshem -— eller i ett servicehus för äldre människor, som denna boendeform kallas i den nya socialtjänstlagen. Just att det borde vara likartade regler inom sjukhusvården och åldringsvården var ett viktigt motiv när möjligheten infördes att tillämpa differentierade avgifter för pensionärer vid sjukhusvård. Avgiftsreglerna blev därigenom neutrala i valet mellan dessa vårdformer. Den nya möjligheten för sjukvårdshuvudmännen att tillämpa ett system med differentierade vårdavgifter infördes den 1 januari i år. Samtliga sjukvårdshuvudmän utom Kopparbergs och Gävleborgs läns landsting har beslutat att införa sådana avgifter. Ännu vid halvårsskiftet 1982 hade dock endast nio sjukvårdshuvudmän börjat tillämpa ett sådant system och f. n. är det omkring hälften av huvudmännen som gör det. Av dessa tillämpar de flesta alltjämt fasta avgifter för kortare vårdtider. Det innebär exempelvis att man i Stockholms läns landsting för vård som inte överstiger 60 dagar tar ut fast avgift i ungefärlig nivå med de tidigare gällande fasta avgifterna. Nu anger Blenda Littmarck i interpellationen att enskilda drabbats hårt ekonomiskt av de nya avgiftssystemen. Hon nämner både patienter och anhöriga. Jag vill först erinra om att det rådde bred enighet i riksdagen om att anta de nya reglerna och det var ett enigt socialutskott, som hemställde de nya reglerna att den dåvarande regeringens förslag skulle antas. Men jag vill samtidigt framhålla det som även Blenda Littmarck hänvisat till, nämligen att regeringen och riksdagen vid de nya reglernas tillkomst underströk att skäliga hänsyn måste tas både till vårdtagaren och till dennes anhöriga när avgiften fastställs. Föredragande statsrådet, Karin Ahrland, förutsatte uttryckligen i propositionen om avgifterna att anhöriga inte genom tillämpningen av de nya reglerna undandrogs en skälig ekonomisk standard. Hon erinrade också om bostadens stora betydelse och förordade varsamhet när det gäller att tillämpa regler om indragning av bostadstillägg resp. bestämmande av vårdavgiften. Även vikten av jämkning av avgiften när vårdtagaren är i behov av särskilda medel för sin rehabilitering framhölls i propositionen. Socialutskottet utvecklade dessa synpunkter i sitt av riksdagen godkända betänkande . Utskottet underströk vikten av att de nya reglerna inte fick en schablonmässig tillämpning utan att det alltid prövas huruvida jämkning av avgifterna bör ske med hänsyn till individens behov i det enskilda fallet. Som framgår av dessa uttalanden bygger systemet med differentierade vårdavgifter i hög grad på hänsynstaganden i de enskilda fallen, och det är en förutsättning för en tillfredsställande tillämpning av reglerna att man iakttar den skälighet och varsamhet som uttryckligen förutsattes när reglerna kom till. Differentierade avgifter har hittills tillämpats endast en kortare tid och i begränsad utsträckning. Jag vill erinra om att det är huvudmännen själva som inom gällande ramar har att fatta beslut om vilka avgifter som skall tas ut av vårdtagaren. I inledningsskedet, innan den personal som skall handlägga avgiftsfrågorna har blivit förtrogen med reglerna, är det förklarligt om det, när avgifterna fastställs, kan bli en sådan tillämpning i särskilda fall att resultatet inte är tillfredsställande för de enskilda. Jag utgår ifrån att sådana fall kommer att rättas till. Landstingsförbundet har givit ut rekommendationer om de differentierade avgifterna och bör som sakkunnig instans kunna bidra till att reglerna får en likformig tillämpning. Vidare vill jag erinra om att det uttryckligen förutsattes i propositionen att en patient som anser sig felaktigt behandlad i avgiftshänseende skall ha möjlighet att få avgiftsbeslutet omprövat genom sjukvårdshuvudmannens egna organ. Det är enligt min mening mycket viktigt att sjukvårdshuvudmännen — i de fall där det inte redan skett — skapar fasta rutiner för att ompröva de avgiftsbeslut där patienten anser sig felaktigt behandlad. Jag vill som exempel framhålla att Stockholms läns landsting har inrättat en särskild politiskt sammansatt delegation dit patienterna kan vända sig för omprövning av avgiftsbeslut i enskilda fall. Samtidigt som jag alltså utgår från att felaktiga avgiftsbeslut rättas till vill jag erinra om att socialutskottet i sitt betänkande över propositionen förutsatte att reglerna om differentierade avgifter skulle bli föremål för en uppföljning med redovisning av resultatet för riksdagen. För egen del är jag därför beredd att ta initiativet till att en sådan uppföljning av tillämpningen sätts i gång, när reglerna börjat komma till mera allmän användning.

Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Tyvärr tvingas jag konstatera att de farhågor som anfördes av vänsterpartiet kommunisterna vid införandet av lagförslaget om möjligheterna att ta ut differentierade sjukvårdsavgifter nu har bekräftats. Det är nu lagligt att utifrån enligt vår mening subjektiva bedömningar avgöra vilka avgifter vissa vårdbehövande skall betala för sin sjukvård. Det är riktigt när statsrådet erinrar om att det rådde stor enighet i riksdagen om att anta de nya reglerna. Det var bara vänsterpartiet kommunisterna och Nils Carlshamre som gick emot antagandet av dessa regler, och som inte godtog motiveringen om likartade avgifter för sjukhusvård och åldringsvård, som vi menade var helt olika vårdsystem. Jag skall inte gå in på alla vpk:s motiveringar för avslag på förslaget till dessa regler. Jag kan hänvisa till den debatt som fördes den 2 december 1981, då frågan behandlades i riksdagen.

Herr talman! Låt mig först till Blenda Littmarck få säga att det var en borgerlig regering som lade fram den här propositionen. Jag tycker att Blenda Littmarck närmast verkar mycket anklagande mot mig, precis som om jag skulle vara ansvarig för den här propositionen. Men som jag också har sagt i mitt interpellationssvar var det en mycket bred enighet om detta förslag. Det var ett enigt socialutskott som i sitt betänkande tillstyrkte förslaget, och detta betänkande har bl.a. Blenda Littmarck som undertecknare. Blenda Littmarck beskrev en verklighet när hon beskrev de effekter som lagstiftningen fått. Jag bestrider inte att vad Blenda Littmarck här sade kan vara riktigt. Blenda Littmarck sade till mig att jag väl måste ha nåtts av missnöjesytteringarna på det här området. Jag vill då säga att jag, sedan jag kom till socialdepartementet den 8 oktober, inte nåtts av några missnöjesyttringar i detta sammanhang per brev eller telefon. Jag har fått många brev och kommentarer till olika saker, men inte till denna. Men jag vet naturligtvis från tidningsartiklar och på annat sätt att det förekommer kritik. Blenda Littmarck sade att vi gjorde fel som fattade det här beslutet. Hon sade att det hade varit bättre att följa Karin Nordlander, vpk och Nils Carlshamre. Jag har studerat protokollet från den debatten, då Blenda Littmarck stödde det här förslaget. Jag har bl.a. tittat på vad Nils Carlshamre sade. Han sade en hel del i den debatten, bl.a. så här: ”Jag tror verkligen både på Blenda Littmarck och på socialutskottet i dess helhet, och även på propositionsförfattarna och deras ärliga avsikter att undvika att reformen får dåliga konsekvenser.” Men han uttryckte ändå mycket stor tveksamhet. Han hade emellertid inte något eget yrkande på den här punkten. Det var 287 som röstade för förslaget och 19 som röstade för vpk-motionen, och det var 3 som avstod. Det är möjligt att Nils Carlshamre var en av dem. Vad jag har sagt i mitt interpellationssvar är vad ett ansvarigt statsråd kan göra i den här situationen. Riksdagen har enligt betänkandet krävt att man skall göra en redovisning inför riksdagen ”inom ett par år”. Det heter att utskottet delar motionärernas uppfattning att tillämpningen av de nya bestämmelserna bör följas upp och i lämpligt sammanhang redovisas för riksdagen. Utskottet förutsätter att så kommer att ske utan något initiativ av riksdagen. Det är, Blenda Littmarck och Karin Nordlander, vad jag har sagt att jag avser att göra. När vi har gjort den uppföljningen av beslutet och konstaterat hur det har tillämpats kanske vi finner att det inte är fel på det beslut som riksdagen fattade utan på tillämpningen. Men jag har här inför Blenda Littmarck och Karin Nordlander redovisat vad jag är beredd att göra, och det är helt i överensstämmelse med det av riksdagen fattade beslutet.

Herr talman! Bara som en upplysning för protokollet vill jag säga att vänsterpartiet kommunisterna inte hade någon representant i socialutskottet. Verkligheten har ju avslöjat att man fattade ett felaktigt beslut — det är helt klart.
Herr talman! Jag vill bara erinra om vad jag sade i mitt interpellationssvar. F. n. är det bara omkring hälften av huvudmännen som har börjat tillämpa detta system. Jag skall naturligtvis göra mig underkunnig om hur systemet fungerar i de olika landstingen. För den skull kan jag inte i dag till Blenda Littmarck eller Karin Nordlander säga när det kan vara möjligt för mig att lägga fram en sådan här redovisning, eftersom reglerna ännu inte har kommit till allmän användning. Jag tycker att Blenda Littmarck skall vara nöjd med att jag är beredd att så snart det är möjligt verkställa det beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman! Om man för att få ett bättre underlag väntar till dess alla landsting har infört systemet finns det en risk för att det, precis som Blenda Littmarck här har sagt, blir svårare att göra förändringar.

Herr talman! Carl Bildt har mot bakgrund av de senaste årens ubåtskränkningar frågat mig dels hur regeringen ser på dessa kränkningar, dels om de i försvarsbeslutet särskilt avsatta 200 milj.kr. för ubåtsjakt ligger fast och dels om antalet ubåtsjaktshelikoptrar kommer att utökas. Carl Bildt vill också ha närmare besked om översynen av vissa folkrättsliga immunitetsfrågor och efterlyser slutligen min inställning till en fylligare offentlig redovisning av inträffade kränkningar. Jag vill inledningsvis påminna om den kommission för skydd mot ubåtskränkningar som regeringen nyligen bemyndigat mig tillkalla. Dess uppgift är att göra en samlad bedömning av kränkningarna och de ytterligare åtgärder som dessa kan motivera. Kommissionen kommer att ta upp de flesta av Carl Bildts frågor. Jag begränsar mig därför till några kortfattade kommentarer för att inte föregripa kommissionens arbete. Regeringen ser mycket allvarligt på den senaste tidens ubåtskränkningar. I regeringsförklaringen slogs fast att det svenska territoriet skall skyddas mot kränkningar med alla tillgängliga medel. Förtroendet för vår vilja och förmåga att bevara neutraliteten måste vidmakthållas. Statsministern påpekade vidare den 22 oktober att den svenska regeringen har möjlighet att beordra försvarsmakten att sänka en främmande ubåt i svenskt vatten. Den som överväger en kränkning av svenskt territorium bör ta med i beräkningen att regeringen framdeles kommer att använda sig av den möjligheten. Beträffande anslagen för ubåtsjaktsåtgärder vill jag anföra följande. Redan före kränkningen vid Karlskrona hade riksdagen beslutat om åtgärder för att förbättra ubåtsjaktsförmågan. Dessa innebar bl.a. att samtliga tunga helikoptrar inom marinen skulle ges fullständig utbåtsjaktskapacitet. Jag har redan tidigare deklarerat att det särskilda belopp om 200 milj.kr. som ingick i 1982 års försvarsbeslut ligger fast. Av beloppet har redan 160 milj.kr. ställts till myndigheternas förfogande. Nr 26 Kommissionen kommer att överväga om någon omfördelning av resurser Måndagen den är motiverad för att ytterligare förstärka ubåtsjaktsförmågan. Jag räknar 15 november 1982 med att frågorna om den helikopterburna ubåtsjakten kommer att beröras i Vad gäller immunitetsfrågorna pågår f.n. en översyn av rättsläget i ubåtskränkningar, justitiedepartementet. Avsikten är att resultatet skall publiceras i form av en departementspromemoria i början av nästa år. Om översynen skulle visa att lagstiftningen behöver ändras, kommer förslag härom att underställas riksdagen. Jag vill slutligen besvara frågan om en fylligare offentlig redovisning av kränkningarna. Den nyligen tillkallade kommissionen skall ses som ett uttryck för regeringens vilja att lämna en sådan redovisning. Carl Bildt blir ju personligen i tillfälle att medverka till att så blir fallet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Åtskilligt vatten har hunnit rinna under broarna, och av allt att döma har en del hänt i dessa vatten också sedan jag lämnade in min interpellation på detta riksmötes första dag. Bakgrunden till interpellationen var, som försvarsministern sade, den serie av ubåtskränkningar av vårt territorium som förekommit under det senaste året. U 137 förra hösten var inte vare sig början eller slutet på en verksamhet som utgör den allvarligaste akuta utmaningen mot vår säkerhetspolitik sedan det andra världskrigets spända neutralitetsläge. Det som har hänt under veckorna efter det att interpellationen lämnades in har nog gått utanpå vad de allra flesta människor i vårt fredsälskande lilla land föreställt sig vara möjligt. Serien av kränkningar i och kring de marina basområdena i Stockholms södra skärgård under oktober utgjorde en dramatisk illustration till alla de farhågor som under lång tid uttalats om dessa kränkningars innebörd och yttersta konsekvenser. Vi moderater har som bekant tagit upp dessa frågor under lång tid. Det skedde i trepartiregeringen, där — som försvarsministern skriver i svaret — dåvarande försvarsministern Krönmark tog vissa initiativ. Det skedde i försvarskommittén, där vi var med och tog initiativ till det som senare skulle bli det s.k. 200-programmet och som nu befinner sig i början av sitt förverkligande. Det skedde också i riksdagen i våras liksom i den offentliga debatten sedan dess. Det vi sade då är i dag i stor utsträckning allmängods, och det finns all anledning att uttrycka tillfredsställelse med den saken. Som ett direkt resultat av Hårsfjärdskränkningen har regeringen beslutat att tillsätta den s.k. ubåtsskyddskommissionen, som på mycket kort tid skall uträtta ett mycket omfattande och för vår säkerhetspolitik i dess helhet mycket betydelsefullt arbete. Tillsättandet av denna kommission liksom uttalandena om det allvar med vilket regeringen ser på dessa upprepade kränkningar var steg som vi från moderat sida välkomnar och som vi också funnit anledning att offentligt uttrycka vår tillfredsställelse med. 7n Om kommissionens arbete varken kan eller bör någonting sägas. Jag finner det därför naturligt att försvarsministern indirekt hänvisar större delen av de frågor som jag har ställt till kommissionens arbete och den utvärdering av kommissionens resultat som sedermera kommer att följa i sedvanlig ordning. Låt mig bara i detta sammanhang säga att det är min ärliga förhoppning och fasta strävan att man inom ramen för denna kommission i enighet skall kunna nå fram till förslag om de åtgärder som jag är helt övertygad om är nödvändiga för att trygga styrkan och trovärdigheten i vår säkerhetspolitik under kommande år. Men det förblir oundvikligt att de åtgärder som kommer att föreslås blir åtgärder som faktiskt kostar pengar. Med stolta och viktiga deklarationer allenast kan ubåtskränkningarna aldrig hanteras, och det i synnerhet i ett läge där den eller de makter som bedriver denna verksamhet väl vet, av erfarenhet, att de stolta deklarationerna endast i mycket gynnsamma undantagsfall kan backas upp i den konkreta operativa verkligheten runt våra kuster och ute i våra skärgårdar. = Därför kommer det att krävas mera resurser. Det krävs för att ge regeringens nya deklarationer innehåll och trovärdighet. Skulle resultatet av arbetet bli att någon förstärkning av resurserna i detta hänseende inte kan ske, kommer regeringens deklarationer inte att uppfattas som trovärdiga av de politiska och de militära beslutsfattare på andra sidan haven som det nu är vår uppgift att politiskt, diplomatiskt och militärt försöka få att ändra de handlingsmönster som utgör en direkt utmaning mot svensk säkerhetspolitik. Det är mot denna bakgrund, herr talman, med den allra största oro som man nu tar del av olika uppgifter om hur regeringen överväger mycket långt gående ingrepp i försvarsutgifterna för det kommande budgetåret. Det som nu händer i regeringskansliet utgör ett direkt och omedelbart hot mot möjligheterna att åstadkomma den förstärkning av skyddet mot ubåtskränkningar som vi hitintills ansett har varit alldeles nödvändig.

Detta strider fast och fundamentalt mot allt vad socialdemokraterna sagt och skrivit i denna fråga tidigare. Det strider mot motionen i våras, som låg ca 85 milj.kr. per år — i dagens penningvärde något mer — under det försvarsbeslut som då fattades. Det strider mot det som även socialdemokraterna lade sådan vikt vid, nämligen det nya priskompensationssystem som i full enighet från försvarskommittén över försvarsutskottet och fram till riksdagen gjordes till ett av de allra viktigaste inslagen i försvarsbeslutet. Det strider alldeles entydigt mot vad som sades i regeringsförklaringen, och det strider tydligt och klart mot vad försvarsministern själv sagt såväl i denna Nr 26 kammare som i andra politiskt bindande och förpliktande uttalanden under Måndagen den de senaste veckorna. Och det strider — sist men i detta sammanhang alls icke 15 november 1982 minst — alldeles uppenbart mot den uttalade ambitionen att åstadkomma ett bättre skydd mot ubåtskränkningar. Försvarsministern vet lika väl som jag — sannolikt ännu bättre — att ett regeringsförslag om att nästa år beröva försvaret ett antal hundratal miljoner kronor, och att sedan göra samma sak under hela försvarsbeslutsperioden, innebär en politiskt och sakligt helt ny situation i försvarsfrågan. Den inrikespolitiska och utrikespolitiska betydelsen av ett sådant steg tror jag inte att regeringen skall underskatta. Frågan om en ny försvarsutredning — om nu en sådan är meningsfull i ett läge där regeringen kastar sig mellan olika positioner — inställer sig självfallet genast. De facto har vi ju då nämligen hamnat på en ekonomisk nivå för de kommande åren som ligger långt under vadt.o.m. socialdemokraterna någonsin begärt att få utrett. Vi tar då steget in i ett försvarspolitiskt ingenmansland, där allt rivits upp, allt får göras om och inget längre är säkert. Detta berör direkt och omedelbart förutsättningarna för att nå enighet, vilket är en utrikespolitisk och en inrikespolitisk styrka, om ett bättre skydd för ubåtskränkningar.

Herr talman! Jag har ingen anledning att kommentera statssekreterare Larssons uttalanden. Däremot är det helt klart att en sönderfallande samhällsekonomi på sikt också är ett hot mot vårt försvar. I ett läge där landets ekonomi visat sig vara än mer katastrofal än vad någon kunde förutse måste naturligtvis alla bidra till att statens ekonomi saneras. Annars omöjliggörs på längre sikt en mängd centrala åtaganden. Jag kan därför inte utesluta att en viss besparing blir nödvändig också inom försvarets områden.

Herr talman! Försvarsministern har ingen anledning att kommentera statssekreterarens i statsrådsberedningen uttalanden, säger han. En statssekreterare i statsrådsberedningen — och det är inte vilken post som helst i detta samhälle, eller bör inte vara det i alla fall — går ut och säger följande: ”När väl ett belopp fastställts brukar också kommande års planeringsinriktning knytas till den aktuella budgetsiffran. Försvarsanslagen kan därför 73 att rädda sysselsättningen i Skinnskatteberg påverkas under hela femårsperioden fram till 1987. Det är dock för tidigt att säga att vi övergivit regeringsdeklarationen.” Underförstått: propositionen är ännu ej fastlagd, sveket ännu ej presenterat för offentligheten, och därför har försvarsministern ingen anledning att gå närmare in på detta. Men det här sägs av en av statsministerns närmaste medarbetare med direkt operativt ansvar för att handlägga dessa frågor i statsrådsberedningen. Och då är detta ett auktoritativt uttalande. Jag vill bara säga det jag sade tidigare, att blir detta regeringens politik, innebär det en i sak fullständigt ny situation i försvarsfrågan. Det innebär politiskt — inrikesoch utrikespolitiskt — ett steg vars allvar jag tror att försvarsministern är väl medveten om. I sak kanske inte det här slaget ännu är förlorat, men dess betydelse är stor —i sak, inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. Men härtill skall också läggas att detta kommer att indirekt påverka den stora mängd av beslut i viktiga säkerhetspolitiska frågor som måste fattas av denna regering under hela denna mandatperiod.

De senaste årens utveckling ger en provkarta på utveckling av både det ena och det andra slaget. Valet hur det skall bli nu — i sak ett försvarspolitiskt viktigt val — är i stor utsträckning, antar jag, Börje Anderssons eget. Det återstår att utreda om Börje Andersson får flera anledningar att kommentera Ulf Larsson, eller om Ulf Larsson får flera anledningar att kommentera Börje Andersson.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat industriministern om 1. han avser att ta några initiativ för att försöka rädda produktionen vid ASSI:s Skinnskattebergsfabrik, 2. vilka initiativ han kommer att ta för att skapa ersättningsarbeten i kommunen om nedläggningen ändå fullföljs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen och frågan. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Bakgrunden till interpellationen och frågan är att ASSI i april 1982 fattade beslut om att produktionen vid boardfabriken i Skinnskatteberg skall upphöra. Sedan dess har industriverket gjort en översyn över branschens marknadsförutsättningar och framtidsutsikter. Slutsatsen av denna översyn är att det råder en stor överkapacitet i Sverige inom boardtillverkningen. De svenska boardfabrikerna uppvisar svag lönsamhet och drivs med lågt kapacitetsutnyttjande. Prognoserna visar att branschen kommer att utsättas för fortsatta påfrestningar. De svenska tillverkarna möter hård internationell konkurrens bl.a. på grund av tillkommande kvantiteter från lågprisländer. Samtidigt kommer konsumtionen av board i Västeruropa enligt gjorda analyser att stagnera på den nuvarande nivån eller minska. Industriverkets boardutredning övervägs nu inom industridepartementet. Efter samråd med industriministern kan jag meddela att jag avser att kontakta företagen i branschen för att diskutera bl.a. hur en omstrukturering av branschen bör genomföras. Jag kommer också att ta upp diskussioner med ASSI:s företagsledning i den här frågan. Om ASSTI:s styrelse står fast vid sitt beslut att genomföra en nedläggning i Skinnskatteberg under våren 1983, är jag beredd att verka för en förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska resurserna i Skinnskattebergs kommun för att minska de negativa effekterna av en nedläggning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaren på mina frågor till industriministern. Industriministern har lämnat över frågan om ASSI:S boardfabrik i Skinnskatteberg till det statsråd som handhar Statsföretag. Jag tycker emellertid att frågan om boardfabriken i Skinnskatteberg inte kan anses som enskild angelägenhet för Statsföretag. Hela branschens möjligheter till utveckling och överlevnad är avgörande också för Skinnskattebergsfabriken. Debatten i frågan blossade upp i våras sedan ASSI:s ledning beslutat att lägga ner Skinnskattebergsfabriken. Vi hade en liknande debatt som den här med den förre industriministern den 10 maj. Då beslöts om en uppdatering av dens.k. Åkermanska utredningen som skulle genomföras av industriverket och som nu blivit klar. För min del ansåg jag det rimligt att nu ta upp frågan om boardtillverkningen i Skinnskatteberg på nytt, eftersom utredningen har lagts fram och vi har fått en ny regering. Men jag ansåg också att trots att, frågan är angelägen och brådskande, borde den nya regeringen få litet tid på sig och få en rimlig chans att sätta sig in i frågan och komma med egna förslag i linje med vad som sagts tidigare i olika sammanhang. Därför har det dröjt litet grand. I svaret säger statsrådet Carlsson att det är stor överkapacitet inom branschen, samtidigt som konkurrensen ökar och marknaden sviktar. Såvitt jag vet finns det mycket skilda åsikter om t.ex. marknadsförutsättningar, bl.a. från löntagarkonsulternas sida. att rädda sysselsättningen i Skinn att rädda sysselsättningen i Skinnskatteberg Industriverkets utredning har på en rad områden fått utstå hård kritik. Den har inte kunnat försvaras på ett godtagbart sätt av representanter för industriverket. Man har i trängda lägen bl.a. hänvisat till att delar av utredningen måste förbli hemliga av s.k. konkurrensskäl. Mot bakgrund av den hårda kritiken mot utredningen borde den inte få ligga till grund för så drastiska beslut som en nedläggning av fabriken i Skinnskatteberg — en åtgärd som i ett slag slår ut en hel bygd. Länsstyrelsens arbetsgrupp har också granskat industriverkets utredning och granskat företaget. Man har kommit fram till en i vissa stycken helt annan uppfattning än utredningen. Man säger att ASSI:s fabrik i Skinnskatteberg genom sin modernitet har goda överlevnadsmöjligheter. Man säger att några svårigheter att skaffa fram råvara till fabriken inte finns. Förutsättningarna för en konkurrenskraftig export har ökat betydligt genom devalveringen och genom produktionsbortfall i Tyskland och Frankrike, säger man. Och den flexibilitet som ASSI:s boardfabrik har motsvarar de krav som utlandsmarknaden ställer — man kan bl.a. tillverka olika format. Detta är en ganska hård kritik. Vidare säger utredningen att det inte finns några särskilda industripolitiska skäl för att lägga ned just fabriken i Skinnskatteberg. Och man säger — även om jag har en annan uppfattning — att det inte heller finns några skäl ur regionalpolitisk synvinkel, eftersom en nedläggning drabbar lika hårt överallt. Men jag menar att Skinnskatteberg drabbas extra hårt. Trots utredningens synpunkter säger man att det bör ske en nedläggning i bl.a. Skinnskatteberg. Det är litet märkligt att komma med sådana slutsatser, trots att man säger att det inte finns några särskilda industripolitiska eller särskilda regionalpolitiska skäl. Jag tycker att det vore på sin plats att ställa några frågor till statsrådet som jag hoppas få besvarade för att på så sätt få litet konkretisering. Industriverkets utredning övervägs nu inom industridepartementet. Jag måste fråga: Anser statsrådet att industriverkets utredning är riktig? Kan den tjäna som grund för så viktiga beslut om boardindustrins framtid, eller måste man skaffa fram ytterligare och bättre material, innan man går vidare? Vad tror sig statsrådet kunna uppnå i form av förändringar gentemot ASSI-styrelsens nedläggningsbeslut genom att kontakta de andra företagen i branschen, som det sägs i svaret? De andra företagen, i huvudsak privata företag, är naturligtvis glada över att ASSI-styrelsen springer före och lägger ned en stor del av den svenska kapaciteten om marknaden är på väg att svikta. Det är ju ett drömbeslut ur deras synvinkel, och det är svårt att tänka sig att de skall göra något annat än försöka ligga lågt tills nedläggningen är genomförd. Anser statsrådet att ägarsplittringen — det gäller delvis statliga företag och delvis privata anläggningar — försvårar möjligheten att fatta det ur samhället och de anställdas synvinkel bästa beslutet? Kan det vara ett hinder att staten och regeringen inte kan kontrollera hela branschen? Herr talman! Jag går vidare i svaret. Av det framgår att överläggningar med ASSI-styrelsen skall ske på initiativ av regeringen — och det är naturligtvis bra. Men jag antar — och jag hoppas få det bekräftat — att regeringen då kommer att försöka få ASSI-styrelsen att ändra sitt beslut. Vad skall man annars med överläggningar till? Det sägs också i svaret: ”Om ASSI-styrelsen står fast vid sitt beslut att genomföra en nedläggning ——-.” Då måste jag fråga: Avser regeringen att i de här överläggningarna lägga fram ett alternativt förslag för ASSI-styrelsen, som skulle kunna innebära något annat än en nedläggning av Skinnskattebergsfabriken? I sista stycket i svaret trycker statsrådet på de arbetsmarknadspolitiska insatser som blir nödvändiga om Skinnskattebergsfabriken läggs ned. Vilka insatser kan det bli i så fall? Jag tror inte att det är någon hemlighet att det fordras stora insatser direkt i Skinnskatteberg om man, som det står i svaret, skall kunna lindra verkningarna av en eventuell nedläggning. Det är knappast obekant hur det ser ut i Skinnskattebergs kommun och i de andra kommuner som finns i närheten i det tre berörda länen, Västmanlands län, Kopparbergs län och Örebro län. I de kommuner som finns i varje fall i Västmanlands län har stålkrisen redan slagit hårt, och den kommer att slå hårt genom den strukturering som också specialstålsindustrin kommer att uppleva inom de närmaste åren. Det finns alltså inga jobb att få i de angränsande kommunerna — där är arbetslösheten redan stor. Det säger något om vilka enorma insatser som behövs i Skinnskatteberg, om man kommer så långt som till en nedläggning. Jag måste säga direkt: Det känns mycket olustigt att över huvud taget ta ordet nedläggning i min mun. Det är ju inte detta man skall tala om. Man måste naturligtvis kämpa för att en av Europas modernaste fabriker, den kanske allra bästa, får möjlighet att överleva. Men eftersom det ändå fattats ett beslut i ASSI-ledningen måste man tänka på fortsättningen. Sådana nedläggningsbeslut brukar ju vara självuppfyllande — när de en gång har fattats och stenen satts i rullning, kan det vara oerhört svårt att sätta stopp. Då är det viktigt att komma in på frågan om det sociala ansvaret när det gäller ASSI och Statsföretag. Det har skrivits och debatterats en hel del om den frågan, och man har ifrågasatt om inte staten, ASSI och Statsföretag borde ta ett mycket större ansvar än privatkapitalister, som lägger ner fabriker för snabba vinsters skull. Anser statsrådet att det bör finnas någon skillnad därvidlag mellan ett statligt företag och ett privatägt företag? Eller är det betydelselöst för den sociala tryggheten om man är anställd av staten eller av privatkapitalet? Debatten kommer att bli lång, och jag skall inte förlänga mitt anförande utan lämna plats för andra från länsbänken som vill vara med och som har ställt frågor. Jag tycker det är bra att representanter från flera partier säger sitt. I den första omgången skulle jag till sist ändå vilja be statsrådet att låta förnuftet och hänsynen till samhällsekonomin råda i det fortsätta hanterandet av frågan. Ta initiativ för att hindra att man lägger ner den kanske modernaste och bästa av de här fabrikerna! Ta initiativ som hindrar massarbetslöshet och kommunal ekonomisk katastrof! Ta initiativ som visar att rädda sysselsättningen i Skinnskatteberg att den nya regeringen vill någonting annat än den gamla och att det lönade sig för folket att byta regering!

Herr talman! Också jag vill tacka statsrådet för svaret. Oron inför framtiden är helt naturligt mycket stor i Skinnskatteberg. Jag tvivlar faktiskt på att svaret på min fråga skulle kunna skingra den oron på ett mera påtagligt sätt. Svaret är i och för sig inte direkt negativt, men det har mycket liten substans och ger inga klara besked. Först några ord om vad som är aktuellt och om vad som har hänt i frågan. Jag vill börja med att konstatera att i en kommun av Skinnskattebergs storlek skulle en nedläggning av boardfabriken vara något av en katastrof, inte minst mot den bakgrunden — vilket också Hans Petersson i Hallstahammar har betonat — att kommunen ligger i en region som redan är hårt drabbad av arbetslöshet och permitteringar. Jag behöver bara nämna Fagersta och Hallstahammar. 1977 tillsatte industriminister Åsling en statlig utredning, den s.k. Åkermanska utredningen, som hade till uppgift att ge förslag om hur den framtida boardindustrin skulle se ut. 1978 var utredningen klar, och man föreslog att fyra industrier inom branschen skulle läggas ner, dock inte fabriken i Skinnskatteberg. Utredningen anförde som skäl att Skinnskattebergsfabriken var så effektiv och hade en sådan hög teknisk standard. Man konstaterade också att en nedläggning i Skinnskatteberg skulle få mycket allvarliga sociala konsekvenser. När så ASSI-styrelsen våren 1982 beslutade att boardfabriken i Skinnskatteberg skulle läggas ner, kom detta naturligtvis som en chock såväl för de anställda som för kommunen och länsstyrelsen. I maji år uppdrog regeringen åt statens industriverk att göra en uppföljning av de utredningsresultat som tidigare hade redovisats. Detta gjorde man för att få ett bättre underlag för ett ställningstagande för framtiden. Den utredningen är som vi vet avslutad, och där förordar man en nedläggning i Skinnskatteberg. Både länsstyrelsen i Västmanlands län och Skinnskattebergs kommun är emellertid — och det med rätta — kritiska till de slutsatser som utredningen har kommit fram till. Man anser att utredningen på en rad punkter dels innehåller sakliga felaktigheter, dels drar felaktiga slutsatser. Detta finns redovisat i ett särskilt yttrande till industriministern från den arbetsgrupp som har granskat förslaget. I yttrandet framför man bl.a. att utredningen i sitt ställningstagande inte har tagit hänsyn till att fabriken i Skinnskatteberg är Sveriges, ja, kanske Europas modernaste av det här slaget. Man har där en mycket hög produktivitet. Man har också en flexibilitet som ingen annan fabrik i det här landet och kan på ett alldeles utomordentligt sätt tillfredsställa kundernas önskemål om kvalitet och format — det har inte minst visat sig i att fabriker i Tyskland bygger sin vidareförädling på just det som Skinnskattebergsfabriken kan tillverka. Investeringsbehovet är lägre än vid liknande fabriker. Man har en mycket bra fabrik när det gäller miljön, och man har också en råvarusituation som är mycket god. Detta har konstaterats både av inköparna i ASSI och av skogsvårdsstyrelsen. De säger att man t.o.m. skulle kunna fördubbla sitt råvaruuttag om det skulle vara nödvändigt. I den här utredningen har man enligt länsstyrelsen och kommunen inte heller beaktat konsekvenserna av en nedläggning. De är faktiskt större i Skinnskatteberg än på något annat håll. I sitt svar säger statsrådet att industriverkets utredning övervägs i departementet. Jag skulle, i likhet med Hans Petersson i Hallstahammar, vilja fråga: Är det verkligen ett underlag som går att använda för dessa överväganden? I detta sammanhang skulle jag också vilja fråga: Om man överväger utredningens resultat, är man då beredd att med dessa överväganden mycket seriöst väga länsstyrelsens och kommunens synpunkter mot utredningens resultat?

Herr talman! Även jag tar tillfället i akt att delta i den här överläggningen. För oss i Västmanland är det här en mycket viktig fråga. Debatten gäller Skinnskatteberg, och den gäller boardindustrin. SIND-rapporten, den s.k. analysen över träfiberskiveindustrin som industriverket har gjort, kommer att beröras ofta i dagens debatt. Jag har från utredningen tagit fram en sifferserie som jag visar på kammarens bildskärm. Den är hämtad från SIND-rapporten och visar bl.a. Skinnskattebergs beroende av sin industri. Skinnskatteberg är en bruksbygd som tidigare har drabbats av gruvdöden. Man har aldrig fått tillbaka de sysselsättningstillfällen som Riddarhyttefälten en gång gav. I dag är samhället uppbyggt på boardtillverkningen, dvs. ASSI. Som ni ser på bildskärmen svarar boardtillverkningen när det gäller antalet industrisysselsatta för 53 20. Ser man på den totala andelen sysselsatta omfattar den industridelen 20 26. Jag låter denna bild vara ledtonen i mitt anförande. Jag vill också hänvisa till det inlägg som jag gjorde för någon tid sedan i den allmänpolitiska debatten. Jag konstaterade då att Västmanlands arbetsmarknadsstruktur som helhet måste betecknas som svår. Ändå är den svårare i våra ståloch järnbruksorter. Men svårast känns och är situationen i Skinnskattebergs kommun. De strukturproblem vi har inom järn-, ståloch gruvindustrin har hårt drabbat våra bygder. Statens industriverk har också gjort en annan utredning som fått namnet ”Var kommer krisen”. Det är en näringspolitisk framtidsbedömning. Där konstateras att även 1980 och 1990-talets industrikriser kommer att slå hårt — ja, regionalt hårdast — i Bergslagens län, dvs. Örebro län, Kopparbergs län och Västmanlands län. Låt vara att framtidsprognoser kan ha sina fel, men med dagens situation på näthinnan ser perspektivet mycket oroande ut, även i ett längre perspektiv. att rädda sysselsättningen i Skinnskatteberg De aktuella branschutredningar som nu görs måste sålunda även ha den näringspolitiska framtidsstrukturen med i bilden. Det gäller i hög grad att slå vakt om den naturliga sysselsättning som finns och som i hög grad är en bas för att vi skall kunna utnyttja våra naturtillgångar. Vi befinner oss också i en brytningstid när det gäller skogsindustrin. Men det finns också där positiva saker som man skall tillvarata. En bygd som Skinnskatteberg skulle ha stora förutsättningar att kunna utnyttja tillgångarna, om den också fick behålla den naturliga bas som industrin är. Det gäller att behålla vår konkurrenskraft, utnyttja våra skogstillgångar, förädla och utveckla. Detta gäller också boardindustrin. Den utredning som industriverket gjort har ju fått en svidande kritik, åtminstone från oss i länet. Jag har tidigare här i riksdagen läst upp väsentliga delar av en skrivelse från länsstyrelsen i Västmanlands län och som jag vet att statsrådet tagit del av. Jag slutade mitt anförande den 27 oktober med följande vädjan. Som länets socialdemokratiska riksdagsledamöter känner vi stor oro för den utveckling som tonas fram i samband med SIND-rapporten. Vi hoppas att samhället — som ägare till anläggningen — noga prövar den kritik som riktas mot utredningen. Vi förlitar oss på en allsidig prövning från ASSI-styrelsens sida och från vårt ansvariga statsråd. Så långt ur mitt anförande den 27 oktober. Den förhoppningen står kvar. Den här debatten måste kunna tona fram vad som krävs för att man skall få en objektiv sakbehandling. Vi står fast vid att det måste vara ogörligt för ASSI-styrelsen att med hänvisning till SIND-utredningen lägga en död hand över Skinnskattebergsfabriken. Men vi kan inte annat än med kraft också tona fram att även regeringen har sitt ansvar. Den borgerliga regeringen gav industriverket i uppdrag att följa upp den s.k. Åkermanska utredningen. Den skulle belysa för det första träfiberskiveindustrins nuläge och den kapacitetsanpassning som skett i branschen efter 1977, för det andra branschens framtida marknadsutveckling och för det tredje behovet av kapacitetsanpassning och en bra marknad. Dessutom skulle enligt f. d. statsrådet Åslings skrivelse av den 13 maj 1982 utredningsarbetet ske i nära samråd med berörda företag, de anställdas organisationer samt kommuner och länsmyndigheter. Omfattande kritik har riktats mot utredningen, och dessutom sägs det i en skrivelse till industridepartementet att samråd inte skett på godtagbart sätt. Man anser också att utredningens slutsatser inte är underbyggda på ett sätt som borde vara självklart med hänsyn till frågans dignitet. Man har inte ens korrigerat felaktiga sakuppgifter, trots att man fått utförlig information om sakförhållandena. Detta gäller så viktiga och objektivt väsentliga frågor som råvarusituationen. ASSI i Skinnskatteberg importerar inga råvaror. Råvarutillgången borde vara en av de avgörande punkterna när man tar ställning i en så här viktig fråga. Utredningens marknadsanalys har bedömts som mycket snäv. Den kritik Nr 26 som har riktats mot SIND-utredningen känner statsrådet mycket väl till, Måndagen den varför jag i övrigt inte här skall ytterligare argumentera. 15 november 1982 Av statsrådets svar i dag framgår att man om några dagar skall överlägga med branschens företrädare och bl.a. diskutera en omstrukturering av hela branschen som måste anses som mycket angelägen. Jag har svårt att förstå varför ASSI skall behöva ta på sig hela detta stora ansvar i vad gäller att själv svara för strukturändringen. Men det som är positivt är att industridepartementet till synes inte tar SIND-rapporten som någon slutprodukt. Det är i sig mycket glädjande. Därmed finns det rådrum. Det är mycket viktigt. Att det behövs samordnande insatser inom branschen i dag är för oss en självklarhet. Men det är inte bara fråga om att snabbt få ned överkapaciteten. Det gäller också att på reella grunder se över på vilket sätt man kan möta den internationella konkurrensen. Naturligtvis bör också råvarutillgången finnas med i bilden som en samhällsresurs. Här har Skinnskattebergsfabriken klara fördelar. En modern fabrik, miljövänlig, god tillgång till råvara, stor kapacitet och en fabriksenhet som är anpassad till den internationella efterfrågemarknaden. Det skulle därför vara fruktansvärt om den fabrikens öde skulle avgöras med den nu aktuella SIND-utredningen som underlag. Jag känner sålunda tillförsikt i fråga om Skinnskattebergs framtid.

I och för sig är det inget fel att man vidtar arbetsmarknadspolitiska åtgärder — de behövs i Bergslagsbygden redan i dag — men vi vill att man med näringspolitiska medel möjliggör att ASSI-fabriken överlever. Vi har som synes starka argument, och vi hoppas och tror att statsrådet gör ASSI:s styrelse medveten om att något nedläggningsbesked inte kan lämnas förrän man på ett mera sakkunnigt sätt har genomarbetat den omstrukturering av branschen som om några dagar skall diskuteras av industridepartementet och branschens företrädare. Dessutom innehåller utredningen en hel del s.k. hemligt material. Det är beklagligt att man inte har tillgång till allt material som finns. På det sättet kan man inte få ett riktigt underlag för sin bedömning. Tyvärr är det svårt att tänka sig att man bara med arbetsmarknadspolitiska insatser skall kunna kompensera de samhällsekonomiska konsekvenser som nedläggningen av Skinnskattebergsfabriken innebär. Industristrukturen i bygden är sådan att den övervägande delen av kommunens medborgare är beroende av kommunens enda stora företag, ett statligt företag. Personligen är jag övertygad om att, om statsrådet sätter in de resurser som han har tillgängliga, skall Skinnskattebergsfabriken kunna överleva. Arbets att rädda sysselsättningen i Skinnskatteberg marknadssituationen i Kolbäcksådalen och Fagerstaregionen samt i grannlänens kommuner är mycket besvärande. För Bergslagens överlevnad hoppas jag därför att statsrådet är villig att göra näringspolitiska, industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser, så att vi kan bygga upp vår framtid. Till bilden hör att Skinnskatteberg måste behålla sin nuvarande kapacitet.

Herr talman! Jag skall något kommentera de inlägg som har gjorts. Hans Petersson i Hallstahammar påpekade att det borde vara angeläget för alla branscher att diskutera den här frågan, den är ingen enskild angelägenhet för ASSI. Det är mycket riktigt. Det var därför riksdagen uttalade att man skulle göra en översyn, och regeringen gav det uppdraget till statens industriverk. Nu vet vi att förutsättningarna är olika för företagen i branschen. ASSI har en mycket låg integrering framåt i sin produktion för att färdiggöra produkterna, medan andra företag har en mycket långt driven egen integration. Jag vet mycket väl att det finns skilda bedömningar i fråga om marknader, och framför allt skiljer sig bedömningarna när det gäller Skinnskatteberg. Alla talarna i dagens debatt har påpekat de utomordentligt fina produktionsförutsättningar som finns i Skinnskatteberg. Man tycker inte att den modernaste fabriken skall läggas ned. Men man har talat väldigt litet om de förutsättningar som finns för fabriken att kunna sälja de nuvarande produkterna. Jag syftar då på hela den samlade boardproduktionen. Jag tycker att man, när man diskuterar så allvarliga frågor som problemen för en bransch och totalverksamheten för ett enskilt produktionsställe, inte skall glömma bort vilka förutsättningar som finns för framgång på marknaden med tanke på om denna växer eller krymper. Det framhålls också att ASSI-styrelsens beslut skall påverkas. Jag har i mitt svar anmält att jag skall diskutera med företagen. Hans Petersson i Hallstahammar är mer . medveten än vad jag är om ansvarsskillnaderna mellan ett enskilt statsråd och ett företag som sköts på ägarens uppdrag. Det har vidare ställts frågor som jag hoppas att jag kommer att få svar på vid överläggningarna och som jag inte kan kommentera innan jag har lyssnat på de berörda företagen och facket. Jag fäste mig vid den sista av de frågor som Hans Petersson tog upp, där han menade att det måste vara fel att den modernaste fabriken skall läggas ned. Den formuleringen tyder på att han är medveten om att det måste göras en anpassning av kapaciteten till marknaden. Det skulle vara intressant för mig att höra om Hans Petersson har något uppslag på den punkten. Om det inte blir Skinnskatteberg, vilken fabrik skall i så fall komma i fråga? Kerstin Göthberg vill jag svara på följande sätt: När det nu har begärts en översyn från statens industriverk och man därifrån har presenterat en rapport, skall de synpunkter som anförs i denna självfallet vara ett av underlagen för den fortsatta debatten. Jag blir inte överraskad om det kommer andra synpunkter från kommunen och berörd länsstyrelse. Det Nr 26 kanske också från olika företag och orter kommer avvikande synpunkter på Måndagen den utredningen. Det vore dock fel av mig att bara därför att länsstyrelsen och 15 november 1982 kommunen har gjort erinringar helt underkänna SIND-utredningen. Årördiltss rg Till Thure Jadestig skall jag slutligen säga följande. Han påpekar att Om åtgärder för råvarufrågan är en viktig faktor. Odiskutabelt är det så, men jag tror inte att — gatt rädda syssel råvarufrågan, oavsett vad man kommer fram till på den punkten, skall vara sättningen i Skinn helt styrande för den fortsatta verksamheten. Jag vill återigen understryka att skatteberg förutsättningarna på marknaden, dvs. om marknaden är i stigande eller sjunkande, är minst lika viktig som råvarutillgången, kanske ännu viktiga

Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar på min fråga om huruvida SIND-utredningen skulle kunna tjäna som ett underlag och hur statsrådet ser på denna utredning. Men han bekräftar också att detta är en angelägenhet för hela branschen. Jag kan då bara upprepa hur olyckligt det är att just Statsföretag genom ASSI, och vi får väl ändå vara överens om att det här rör sig om den modernaste fabriken, springer före och lägger ned en stor del av svensk produktionskapacitet för att anpassa sig. Det vore ju bättre om man på ett lugnare sätt såg över hela branschen och inte lät sig styras av SIND-utredningen som jag och många andra tycker är dålig. Jag kan inte tolka statsrådets inlägg på annat sätt än att han anser att denna utredning är riktig, ty han tar den ju ändå som faktisk och säger att det förhåller sig så som det står i SIND-utredningen och frågar mig vilken fabrik som skall läggas ned i stället. Det skall alltså läggas ner fabriker. Är statsrådets besked att det skall läggas ner fabriker och att det bara är fråga om vilken? Det är litet konstigt, eftersom han tidigare sade att det just när det gäller ASSI:s anläggningar var fråga om en låg integrering framåt, att marknadsbedömningarna var olika, att förutsättningarna för den egna produktutvecklingen var olika för olika fabriker men att ASSI låg dåligt till. Det finns ett alternativ till planen att skära av den gren som en stor boardfabrik utgör och i stället försöka få den att grönska genom att satsa på forskning och utveckling, vidareförädling och produktutveckling och genom att hitta nya produkter. Det är den vägen man måste gå i första hand och inte i panik såga av den gren som man sitter på därför att det kommit fram utredningar som enligt vad alla är överens om är dåliga och ändå använda dem som underlag. Jag har försökt att i denna debatt vara litet vänlig mot statsrådet, ty jag inser att det här gäller stora problem. Jag tycker att den nya regeringen nu bör ta konkreta initiativ för att uppfylla de löften som man faktiskt har gett i olika sammanhang, nämligen att fabriken skall drivas vidare. Det var ganska fult att ställa mig som enskild riksdagsman mot väggen med följande krav: ”Jaha, tala genast om vilken fabrik som skall läggas ner!” Jag 83 att rädda sysselsättningen i Skinnskatteberg skulle aldrig gå så långt, statsrådet Carlsson, att jag applåderade om någon annan fabrik lades ner. Jag menar att det här gäller ett förhastat beslut och att man i stället borde gå den andra vägen, nämligen att försöka utveckla produkterna och finna nya marknader och avvakta den strukturförändring som sker ute i Europa och vad er berömda devalvering skulle ge för någonting, ty den tror ni på, åtminstone när det gäller de ekonomiska debatterna. I dag är den tydligen inget värd.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som statsrådet säger att man kan ha olika bedömningar av marknadsläget som sådant. Det är därför som jag också tycker att det är så viktigt att påpeka att de bedömningar som görs i SIND-rapporten och de som finns i skrivelsen från länsstyrelsen skiljer sig på viktiga punkter. Jag tycker därför att det borde vara statsrådets mening att åtminstone jämställa dessa två rapporter och väga dem mot varandra för att få fram de faktiska förhållandena. För nästan precis sex månader sedan ägde en interpellationsdebatt rum här iriksdagen just i denna fråga. Det skedde alldeles efter det att ASSI:s styrelse hade fattat beslutet om nedläggningen. I interpellationsdebatten deklarerade företrädaren för socialdemokraterna att den socialdemokratiska partiledningen hade tagit ställning i denna fråga och att man krävde att ASSI:s planer på nedläggning i Skinnskatteberg skulle stoppas. Jag förutsätter, och jag kan också tänka mig att man nu i Skinnskatteberg känner, att det är dags att infria det löfte som gavs vid det tillfället. Efter genomläsning av de två sista meningarna i statsrådets svar där det talas om diskussionen med ASSI:s företagsledning förutsätter jag att det är just dessa löften som skall uppfyllas. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till detta.

Herr talman! Det är givet, herr statsråd, att marknaden och råvaran går hand i hand. Men även när det gäller SIND-rapporten råder det delade uppfattningar. De fackliga representanterna i samrådsgruppen har ju i en skrivelse till statsrådet även analyserat situationen och lagt fram synpunkter i fråga om marknadsbedömningarna. Man säger bl.a. att marknadsbedömningen är svag när det gäller den inhemska efterfrågan och att den när det gäller exportmarknaden för hård board är för pessimistisk. För en lekman är det ju svårt att säga vad som är sant och riktigt. Men fackliga representanter brukar kunna sin sak, och jag har lärt mig att deras ord i deras egna branscher brukar vara ett bra underlag när man skall göra en politisk bedömning. Nu är det väl också så, som redan sagts, att den inhemska efterfrågan måste påverkas av devalveringen. I vårt krisprogram sätter vi byggandet i förgrunden. Jag tycker att detta är en fråga som också bör analyseras.

När det gäller den tekniska delen säger man på s. 15: ”I utredningen behandlas de olika anläggningarnas tekniska status översiktligt. En ingående studie av dem gjordes i samband med den Åkermanska utredningen. Enligt vad SIND kunnat erfara har ingen avgörande förändring skett sedan 1977 utom att samtliga anläggningar blivit något äldre.” Men detta gäller ju inte Skinnskatteberg. Sedan 1977 har man investerat 50 milj.kr. i anläggningen, gjort den marknadsanpassad och klarat miljöfrågorna — som ingen annan fabrik i branschen har gjort. Följaktligen har SIND-utredningen ingen ingående analys — men man har en slutsats. Den Åkermanska utredningen hade däremot en analys — och en slutsats, nämligen att fabriken i Skinnskatteberg skulle överleva.

Herr talman! Kerstin Göthberg ställde frågor som hade tagits upp i den tidigare riksdagsdebatten. Jag har ju sagt i mitt svar att jag än en gång skall diskutera detta med ASSI-ledningen. Thure Jadestig talade i sitt första inlägg om vilka begränsningar som finns för ett statsråd att gå in direkt i beslutsfunktionen i företaget — det är alltså helt uteslutet. Till Thure Jadestig vill jag säga att jag under många år läst tidningen SIA av känt skäl. Jag läste en artikel i det senaste numret, som tog upp frågan om Skinnskatteberg. Även den artikeln tog upp problemet med kapaciteten i förhållande till marknadsutsikterna och marknadsutvecklingen. På den här punkten:.tror inte jag att facken och jag står särskilt långt ifrån varandra. Det är mer en fråga om hur det skall gå till.
Herr talman! Jag är helt medveten om de begränsningar som finns för statsråd att, när det gäller sådana här frågor, gå in i företagen, då man kan bli utsatt för beskyllningar om ministerstyre. Men jag kunde faktiskt inte underlåta att erinra om att socialdemokraterna för ett halvår sedan ställde precis samma krav som statsrådet nu avvisar till dåvarande industriministern, trots att man även från socialdemokratiskt håll mycket väl visste att denna begränsning fanns för statsråd. Men jag skulle vilja ställa en sista fråga till statsrådet. Som statsrådet mycket väl vet har de anställda och kommunen i Skinnskatteberg, från det att man fick veta att nedläggningen kanske skulle bli ett faktum, diskuterat olika möjligheter att lösa de här svåra frågorna. Som en möjlighet har diskuterats 85 att rädda sysselsättningen i Skinnskatteberg att de anställda och kommunen tillsammans, som en sista utväg, skulle överta boardfabriken och driva den i egen regi. Om det visar sig — mot allt förnuft och mot all förmodan — att ASSI:s styrelse står fast vid beslutet att fabriken i Skinnskatteberg skall läggas ned och att statsrådet inte har möjlighet att påverka det ställningstagandet, är då statsrådet villig att ge industripolitiskt och ekonomiskt stöd till de anställda och kommunen för att de skall kunna överta och driva fabriken?

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen planerar att vidta förändringar i lagen om anställningsskydd för att reglerna om löneförmåner under permitteringstid skall ändras så, att lön och andra anställningsförmåner skall utgå från permitteringens första dag och att permittering utan lön därmed förbjuds. Antalet permitteringar har ökat dramatiskt under de senaste åren. Det gäller både sammanhängande permitteringar och permittering i form av korttidsvecka. Inte minst är det storföretagen som permitterar. Och det gör de av konjunkturmässiga och företagsekonomiska skäl. Någon skyldighet för arbetsgivaren att använda driftsavbrottet för något mera meningsfullt —t.ex. för utbildning — finns inte. Det är arbetarna inom industrin som drabbas. Tjänstemännen och de offentliganställda behöver inte riskera sina löner. Jag har redan här i riksdagen, i den allmänpolitiska debatten för några veckor sedan, sagt att det finns skäl att göra en översyn av de gällande reglerna. Regeringen har också, helt nyligen, beslutat att höja utbildningsbidraget för de arbetsgivare som utbildar sin personal i stället för att permittera. Permitteringslönen regleras inte bara i lag utan också i avtal. Även arbetslöshetsförsäkringen berörs. Dessutom pågår det förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter i denna fråga. Jag har därför inlett överläggningar med parterna. Innan dessa överläggningar har avslutats och regeringen har övervägt frågan i hela dess vidd, är jag inte beredd att lämna ett mera detaljerat svar på Lars-Ove Hagbergs fråga.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var kanske inte detaljer som jag var intresserad av, utan mera målet. Vad tänker regeringen göra åt det förhållandet att arbetarna och samhället får betala en stor del av det inkomstbortfall som uppstår genom att lön inte kommer in från företagen när de anställda blir permitterade? Permitteringskarusellen har nu tagit fart igen. I oktober arbetade drygt 4000 korttidsvecka. Nästan 3000 var permitterade, och massor med arbetare i industrierna, framför allt inom stålindustrin, är varslade. Inom Sandvik ligger antalet varsel på ca 2900. I Hofors är 1200 varslade, i Långshyttan 1 500, i Storfors 185, i Fagersta 850 och vid Bulten-Kanthal 400. LKAB har också aviserat permitteringar. Dessa orättvisa övervältringar som företagen gör på samhälle och arbetare kan inte få fortsätta. Som arbetsmarknadsministern så riktigt sade är det arbetarna som får betala detta, och det är en orättvisa mellan arbetare och tjänstemän. A-kassorna får bära en oförtjänt stor del. LO-kongressen har en gång sagt att man borde förbjuda permittering utan lön och att den permitterade borde få lön från första dagen. I och med detta skulle permittering i nuvarande form tas bort. Den fråga som jag skulle vilja ställa — och det gäller inte någon detalj — är om målet för dessa överläggningar är att man skall förbättra reglerna. På en tidigare fråga till en borgerlig minister fick jag svaret att man skulle se över dessa regler. Av en minister från ett socialdemokratiskt parti kanske jag skulle kunna få ett besked om vart man är på väg. Är man på väg åt rätt håll, alltså till full lön?
Herr talman! Som jag sade i svaret till Lars-Ove Hagberg, är jag i nuläget inte beredd att gå in på en ytterligare diskussion om vad som kan bli resultatet av en sådan här översyn. Det framförde jag också i den allmänpolitiska debatten. Det här är ju, som Lars-Ove Hagberg också vet, inte någon liten och enkel fråga, utan det är en ganska komplicerad materia man ger sig in på och som i mycket hög grad rör frågan om vad man skall avtala om och vad man skall lagstifta om. Självfallet anser jag att det finns problem på detta område — annars hade jag aldrig aktualiserat denna fråga så som jag har gjort nu under hösten. Problemen är av två slag: dels de skillnader som finns mellan arbetare och tjänstemän, dels frågan om på vilket sätt det är vettigt att utnyttja konjunktursvackor, minskade orderingångar m.m. — om det skall ske genom permitteringar som gör folk arbetslösa eller om det skall ske genom utbildning eller andra insatser. Båda dessa problem tar vi alltså upp i de diskussioner som nu förs, men eftersom vi ännu inte har kommit särskilt långt i dessa överläggningar, kan jaginte ge något ytterligare svar i dag. Detta är en fråga som har diskuterats under en lång följd av år. Tyvärr blev det inte någon utredning av frågan i den tidigare anställningsskyddskommittén, som det borde ha blivit, och därför har vi alltså ett omfattande arbete framför oss innan vi kan se slutresultatet.
Herr talman! Jag tycker för min del att huvudproblemet ändå är enkelt: skillnaden mellan arbetare och tjänstemän måste upphävas på det sättet att arbetarna får full lön från permitteringens första dag. Om detta skall ske genom avtal eller lag kan vara en praktisk fråga, men eftersom man hittills inte kommit fram till någon bra lösning avtalsvägen — här har A-kassan fått sitta emellan — är det väl dags för lagstiftning. En delfråga är: Är arbetsmarknadsministern beredd, om dessa överläggningar inte ger resultat, att lagstifta om full lön? En andra delfråga är: Skall det anordnas utbildning under tider med driftstopp, när företagen inte har full produktion? De fackliga organisationerna skulle ha betydligt bättre på fötterna om det fanns en lag om full lön vid permittering — då kan de t.ex. tvinga fram vettiga aktiviteter under tider med driftstopp.
Herr talman! Jag vill bara erinra Lars-Ove Hagberg om att avtalsförhandlingar om den här frågan f. n. pågår och är i högsta grad aktuella. De är alltså inte alls avslutade.
Herr talman! Då kanske jag av arbetsmarknadsministern kan få svar på frågan: Om dessa avtalsförhandlingar inte ger ett tillfredsställande resultat, kommer regeringen då att ingripa och lagstifta om full lön från första permitteringsdagen, som var LO-kongressens krav?

Herr talman! Den kommunala självstyrelsen har i vårt land varit betydelsefull för demokrati och decentralisering. Under senare årtionden har dock en tendens till centralstyrning gjort sig gällande. Kommunreformerna under 1950 och 1970-talen har lett fram till allt större enheter med allt färre förtroendemän och därigenom minskat inflytande för kommuninvånarna. Lagstiftning och specialdestinerade statsbidrag har också styrt och delvis inskränkt kommunernas möjligheter till ett självständigt agerande i olika frågor. Sambandet stat-kommun har alltså på olika sätt förstärkts. Kommunernas beroende av staten har blivit allt större. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om den här utvecklingen. Önskemålet om motsatsen, ett spritt beslutsfattande, har framförts i många olika sammanhang. Försök med exempelvis kommundelsråd har gjorts för att nå detta syfte. Å andra sidan har samhällsutvecklingen med den strukturella omvandlingen och befolkningsomflyttningen blivit sådan att en fullständig kommunal självstyrelse under ekonomiskt ansvar inte är möjlig. För upprätthållande av kommunal service till rimlig kommunalskatt är flertalet kommuner beroende av skatteutjämningsbidrag. Det är dock moderata samlingspartiets uppfattning att detta i första hand är en statlig uppgift. Den stora majoriteten av remissinstanser som avvisat betänkandet Inomregional skatteutjämning har också gjort det med denna motivering. Även om förhållandena i Stockholmsregionen är speciella, bör samma principer gälla över hela landet. Skatteutjämning är en statlig uppgift. RRV anser i sitt remissvar att ”det bör föreligga synnerligen starka skäl för en speciallagstiftning som särbehandlar en landstingskommun”. Verket anser att den tidsbegränsade lagstiftningen om inomregional skatteutjämning i Stockholms län inte bör permanentas. Moderata samlingspartiet ansluter sig till denna åsikt. De starka skäl som skulle kunna motivera en speciallagstiftning föreligger inte. Uppdelningen mellan landstingskommuner och primärkommuner är föranledd av att de olika organen har skilda uppgifter och kompetensområden. I de fall där landsting och kommun har en intressegemenskap löses lämpligen frågorna genom interkommunala avtal. Länstrafikbolagen kan ses som exempel på sådan verksamhet. Med en inomregional skatteutjämning, där skattemedel flyttas från Nr 28 landsting till enskilda kommuner, kan man befara en utveckling mot att landstinget blir en överkommun i förhållande till berörda primärkommuner. En sådan utveckling skulle vara synnerligen olycklig, då den kan uppfattas som ett hot mot den kommunala självstyrelsen ute i kommunerna. z d ; FSE Skatteutjämning En annan risk med inomregional skatteutjämning är att de kommuner som =; Stockholms läns tar emot bidragen inte använder dem för att sanera sin ekonomi och sänka landsting kommunalskatten utan i stället utvidgar sin egen verksamhet. Även det bidragsgivande landstinget kan komma att höja utdebiteringen för att klara sina åligganden. I rådande statsfinansiella läge är detta olämpligt. Alla måste medverka till att begränsa den offentliga expansionen. Den moderata reservationen i konstitutionsutskottets betänkande pekar också på faran av att en permanentning av den inomregionala skatteutjämningen i Stockholms län på sikt kan leda till att systemet sprids till andra delar av landet. Detta skulle, som jag tidigare redogjort för, kunna leda till en utveckling mot minskad kommunal självstyrelse, med landstinget som en överkommun och en icke avsedd volymexpansion i framför allt de bidragsmottagande kommunerna. De moderata reservanterna anser att en sådan utveckling skulle vara ytterst olycklig. Reservanterna förnekar inte att förhållandena i Stockholmsregionen är speciella. I ingen annan region är skillnaderna i skattekraft och utdebitering så stora. Reservanterna har dock den uppfattningen, att även dessa problem skall lösas med en statlig skatteutjämning. I avvaktan på att de speciella Stockholmsproblemen löses genom en revidering av det statliga skatteutjämningssystemet, föreslår reservanterna att landstingskommunen får möjlighet att bevilja lån till särskilt utsatta kommuner också i fortsättningen. Detta är f. ö. samma ståndpunkt som den moderata landstingsgruppen har intagit. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen som fogats till betänkandet.

Herr talman! När det nu, efter några års erfarenhet, föreslås att lagen från 1977 om skatteutjämning i Stockholms läns landsting ersätts av en icke tidsbegränsad lag, är vi socialdemokrater beredda att stödja förslaget. År 1977 föregicks beslutet av en längre debatt. År 1981 beslöt man om en förlängning av lagen till utgången av år 1984. Ärendet föranledde den gången ingen debatt i kammaren. Konstitutionsutskottets majoritet anser — i överensstämmelse med propositionen — att några kommuner i Stockholmsregionen under lång tid framåt kommer att vara i behov av skatteutjämningsbidrag. Det är alltså det väsentliga skälet till att upphäva den tidigare beslutade tidsbegränsningen. De kommuner som hade det svårt 1977 och då tyngdes av en hög låneskuld — Botkyrka är en av dem — har det fortfarande svårt. I Danderyd och Lidingö är däremot låneskulden fortfarande ringa. ”Inget annat län kan uppvisa 101 tillnärmelsevis så stor spridning i skattesatserna som Stockholms län, där skillnaden uppgår till närmare 6 kr. per skattekrona.” Detta påtalar Svenska kommunförbundet. Det är då en rimlig åtgärd att landstingskommunen kan lämna bidrag i skatteutjämnande syfte. En tidsbegränsning av lagen skall inte hänga hotande över landstingets och kommunernas planering. Nu har emellertid moderaterna, som vi har hört, reserverat sig vid utskottsbehandlingen. Man medger dock att speciella ekonomiska problem finns i vissa kommuner i Stockholmsregionen och att dessa kan motivera särskilda åtgärder. I avvaktan på — som man uttrycker det — att de inomregionala skatteutjämningsbidragen avskaffas anses det tillräckligt om landstingskommunen får behålla rätten att bevilja lån till de särskilt utsatta kommunerna. De starka skälen för någonting annat finns inte, sade Ove Eriksson nyss från denna talarstol. Jag anser detta vara ett cyniskt resonemang. Landstinget skulle då komma att i fortsättningen endast agera som en bank. Reservanterna talar om risken av en utveckling mot att landstinget blir en överkommun i förhållande till de berörda primärkommunerna. Om en sådan risk finns, vore den sannolikt större om riksdagen skulle bifalla reservationen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är fel att kalla förslaget från moderat håll cyniskt. Vi menar, i avvaktan på att det inomregionala stödet avskaffas, att man inte skall slopa lånemöjligheten. Enligt vår mening skall alltså landstingets möjlighet att bevilja lån finnas kvar i avvaktan på att det införs ett statligt skatteutjämningsbidrag, som ger de svaga kommunerna rättvisa. Det finns också en hel del övriga åtgärder, som kan stärka de svaga kommunerna. Jag har själv pekat på interkommunala avtal. Man kan anlita kommunförbund liksom också bolag och stiftelser som arbetar på samma sätt. Även utvecklingsfonderna kan träda in. Stockholms kommun har i sitt svar pekat på vikten av en aktiv näringspolitik och på utlokalisering av statliga verk. Lennart Blom, som är en av motionärerna, kommer säkerligen att närmare redogöra för de speciella Stockholmsförhållandena. Men jag vill också peka på ett annat förhållande, nämligen att man inte kan jämföra bara med kommunerna inom Stockholmsregionen. Man kan alltså inte jämföra Botkyrka bara med Danderyd utan kan med samma rättvisekrav också jämföra Botkyrka med en annan svag kommun, t.ex. med min hemkommun Filipstad.
Herr talman! Förvisso kommer de statliga skatteutjämningsbidragen att behövas också i fortsättningen, och sannolikt kommer de också att byggas ut. Men när skattesatserna skiljer sig så mycket inom en region som i det exempel jag nyss anförde finns det naturligtvis anledning för landstinget att agera. Det har sagts att om Botkyrka, som är den mest lånetyngda Nr 28 kommunen, skulle öka sin uttaxering så att kommunen kunde betala sina lån, Onsdagen den finge den fördubbla uttaxeringen. Alla inser att detta är omöjligt.

I sådana fall är självfallet ett inomregionalt system med skatteutjämning behövligt.

Herr talman! Utskottsmajoriteten godtar en permanentning av lagen om inomregional skatteutjämning med en motivering som, även om den har utvecklats här, inte förefaller vara helt övertygande. Man säger visserligen å ena sidan att detta inte kan betraktas som ett avsteg från huvudprincipen, att skatteutjämning mellan kommuner i första hand skall vara en statlig uppgift. Å andra sidan pekar man emellertid på att de speciella förhållandena utgörs av just en relativt stor spännvidd mellan skattesatserna och anser att detta är ett motiv för att staten inte skall betala i den mån det föreligger objektiva förutsättningar för en skatteutjämning till förmån för de sämst ställda kommunerna. Vi moderater har för vår del, efter denna försöksperiod och med ledning av erfarenheterna, inte funnit oss övertygade av den motiveringen. Moderaternas utgångspunkt, liksom majoritetens, är att kommunal skatteutjämning skall vara en statlig angelägenhet. Landstinget har i realiteten tagit på sig uppgifter som är statliga. I praktiken har det t.ex. inneburit att när man i landstinget införde en s.k. invandrarfaktor, som spelade en viss roll för utformningen av det inomregionala skatteutjämningsbidraget, ledde detta till att ungefär samma belopp, i storleksordningen 10 milj.kr. för Södertäljes del, av det statliga bidrag man tidigare hade fått försvann. Detta, om inte annat, belyser sambandet. Målet måste rimligtvis även i Stockholmsregionen vara att skatteutjämningen uteslutande blir en statlig angelägenhet, såsom också har framhållits av reservanternas talesman i utskottet. Permanentningen är mot den bakgrunden olycklig. Systemet har alltså inte lett till att skillnaderna i skattesatser har minskats. Ingen kommun har sänkt sin utdebitering. Sådana fromma önskningar brukar ju annars ofta beledsaga beslut om kommunal skatteutjämning över huvud taget. I realiteten har det ju inneburit att man har givit utrymme för en icke obetydlig volymexpansion även i de kommuner som har speciella bekymmer. Herr talman! Jag tror att det är motiverat att säga att bakom kritiken mot det nuvarande systemet med inomregional skatteutjämning just i Stockholms län ligger en uttalad tveksamhet inom moderata samlingspartiet i stad och län i fråga om landstingets agerande i ekonomiska sammanhang över huvud taget. å 103 Stockholms läns landsting har genom lagstiftningen fått speciella möjligheter att agera. Detta har i praktiken betytt att man har förlagt kollektivtrafiken inom ramen för det landstingskommunala samarbetet, utöver de så att säga urgamla landstingskommunala uppgifterna. Därtill ligger regionplaneringen inom landstinget. F. ö. har expansionslusten i landstinget lett till en mycket kraftig utbyggnad och höga skattesatser, trots den mycket goda skattekraften i regionen. Stora delar av landstinget har bokstavligen varit på jakt efter uppgifter och ändamål att strö skattepengar över. Man har inte i önskvärd omfattning koncentrerat sig på det man borde ha koncentrerat sig på, nämligen vårdsektorn. I fråga om kollektivtrafiken har man dessutom bedrivit en enligt vår mening mycket tveksam politik och låtit miljarderna i subventioner flöda. Särskilt tveksam kan man ställa sig till en annan del av landstingets ekonomiska politik, nämligen i den del den rör näringspolitiken. Det räcker att här erinra om de även riksmässigt välkända misstagen när det gäller frågan om en färjeterminal i Roslagen. Herr talman! En permanentning av möjligheten till inomregional skatteutjämning befriar staten från att ta det övergripande ansvaret för den samlade skatteutjämningen i landet. Det ger underlag för ökade anspråk på landstingsskattemedel. Man skall f. ö. komma ihåg att också invånarna i de mest utsatta kommunerna får vara med om att betala en del, genom att landstingsskatten, helt naturligt, drabbar alla. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till den reservation som är avgiven i konstitutionsutskottets betänkande.
Herr talman! Med ledning av gjorda erfarenheter vill man inte ändra sig, säger Lennart Blom. Det vore rätt så intressant att höra vad det är för erfarenheter han syftar på. Han säger senare i sitt anförande att ingen kommun har sänkt sin utdebitering, trots att skatteutjämningsbidrag har utgått. Nej, det är naturligtvis därför att kommunerna är så pressade av uppgifter, så tyngda av utgifter att de inte kan göra något sådant. Det är självfallet detta som berättigar dem att få skatteutjämningsbidrag. I Lennart Bloms anförande förekom ett sådant angrepp på Stockholms läns landsting. Därför måste detta påpekas. Han säger nämligen att landstinget har sökt uppgifter att strö skattepengar över. Vi är säkert flera i denna kammare som har erfarenheter av landstingsarbete. Herr Blom kan vara förvissad om att landstingen inte behöver söka några uppgifter att strö pengar över.
Herr talman! Får jag bara till Yngve Nyquist säga att eftersom jag varit landstingsman i Stockholms läns landsting i sex år, vet jag i osedvanligt hög grad vad jag talar om. Erfarenheterna, säger herr Nyquist, ger inte vid handen att den kommunala skatteutjämningen har haft några negativa effekter. Vad jag menade var att det förvisso finns ett behov i detta avseende. Men vad är det som säger att landstingen skall tillgodose detta? Poängen i resonemanget — på Nr 28 den punkten är vi oense — är helt enkelt att det är fråga om en statlig utgift. I Onsdagen den den mån det föreligger kraftigt eftersatta behov som kan motivera en 17 november 1982 skatteutjämning, skall en sådan ske den statliga vägen. Det är bakgrunden till hela resonemanget.
Herr talman! Lennart Blom kan väl aldrig förneka att det inom en region som Stockholmsregionen med gemensamma arbetsplatser och kommunikationsproblem finns så många gemensamma uppgifter att det kan finnas anledning att ha en inomregional planering och följaktligen även en skatteutjämning inom motsvarande område. Det tycker konstitutionsutskottet är lämpligt i det här fallet; detta är något som inte kan tillämpas när det gäller landet i övrigt, såvitt vi kan se, utan det är helt specifikt för Stockholmsregionen.
Herr talman! Får jag med anledning av det som Yngve Nyquist sist sade bara göra det påpekandet att en region naturligtvis i och för sig har gemensamma uppgifter. Men den omständigheten att man säger att det skall finnas en kommunal skatteutjämning bör i princip kunna åberopas inom varje region. Nu gör man ett undantag för Stockholmsregionen. Man säger att den får klara sina problem själv. Det är detta som vi anser vara felaktigt när det gäller den aktuella konstruktionen. Dessutom vill jag påpeka att den kraftiga expansionen i kommunerna väsentligt har avtagit. Objektivt sett måste rimligtvis behovet av skatteutjämningsmedel minska successivt. De kommuner som haft stora bekymmer har mycket snabbt fått lov att göra sina utbyggnader, i motsats till de gamla kommunerna. Det har i sin tur alltså lett till mycket kraftiga finansiella påkänningar. Enligt min mening är det en uppgift för staten att klara de behov som nu delvis tillgodoses genom den inomregionala skatteutjämningen. Det är som sagt bakgrunden till vårt ståndpunktstagande i den här frågan.

Herr talman! Att Stockholmsregionen är en mycket starkt segregerad region har omvittnats tidigare i den här debatten. Det finns påtagligt stora skillnader i ekonomiska villkor mellan olika delar av länet. Inkomstnivån är en helt annan i t.ex. Danderyds kommun jämfört med Botkyrka kommun. Detta att vi har stora skillnader i ekonomisk standard och social situation mellan människor i olika delar av regionen är ett stort problem i sig. Men det har också följdproblem, nämligen de stora skillnaderna i skattekraft. Samma skatteuttag ger olika effekt per invånare räknat i olika kommuner. När man i Danderyds kommun höjer sin skatt med 1 kr. — om det skulle hända — får man alltså ut betydligt mer per invånare än om man gör samma sak i Botkyrka. De 105 skillnader som redan finns skärps genom att kommunerna i områden med stor andel låginkomsttagare har sämre förutsättningar att ta hand om sina invånare och ge dem service på ett rimligt sätt än vad kommuner med rika och välbeställda invånare har. Det är detta problem som förslaget om inomregional skatteutjämning vill försöka råda bot på. Denna skatteutjämning har hittills uträttat väldigt mycket. Moderaterna säger i sin kritik att skatteutjämning skall vara en statlig angelägenhet. Det är i och för sig riktigt i mycket stor utsträckning. Men om man drar ut konsekvenserna av den moderata tankegången — att den ojämlikhet beträffande de ekonomiska förutsättningarna som finns mellan olika kommuner i Stockholms län skulle klaras genom den vanliga skatteutjämningen — skulle den statliga skatteutjämningen tvingas till en mycket stor satsning just i det län som är det rikaste i landet. Jag skulle vilja fråga de moderata företrädarna: Vad innebär det konkret när ni säger att de här problemen skall lösas genom den statliga skatteutjämningen? Innebär det att ni är beredda att satsa 230 milj.kr. i statliga skatteutjämningspengar på det rikaste länet i landet? Det vore bra att få besked om detta här, eftersom ni har sagt att problemen skall lösas denna väg. De andra invändningar som man har från moderat sida är att det finns en risk för att landstinget blir en överkommun och att det blir en expansion i kommunerna. Vad gäller den första invändningen skulle jag vilja ha ett enda belägg för att den inomregionala skatteutjämningen har styrt den kommunala verksamheten i något avseende. Eftersom ni anser att detta är ett stort problem, måste det finnas åtminstone något bevis för att så skulle vara fallet — men jag känner inte till något sådant exempel. Det andra påståendet — att det skulle bli alltför stor expansion i kommunerna — tycker jag jävas av det faktum att den kommun som fortfarande har mest resurser per invånare i Stockholms län, i varje fall bortsett från Stockholms kommun, är Danderyds kommun, som har lägst skattesats och som gör anspråk på att bedriva moderat sparpolitik. Där satsar man fortfarande mest per invånare, helt enkelt därför att det finns resurser till det. Att anse att det är orimligt att t.ex. Botkyrka kommun i någon mån får likartade förutsättningar att ge sina invånare sådan service som Danderyds kommun ger tycker jag är ogint i överkant. Vad som förvånar en särskilt mycket när man ser på den här frågan i ett Stockholms läns-perspektiv är det dubbla sätt som moderaterna argumenterar och arbetar på politiskt. Dels säger man nej till inomregional skatteutjämning här i riksdagen och i Stockholms läns landsting, dels sitter moderata kommunalpolitiker runt om i de kommuner som tillgodogör sig pengar genom den inomregionala skatteutjämningen och inkasserar dessa pengar i sina budgetalternativ. Jag kommer själv från en sådan kommun, nämligen Södertälje kommun, där den inomregionala skatteutjämningen motsvarar 1:70 kr. på skatten. Om den inomregionala skatteutjämningen skulle tas bort, måste vi antingen höja skatten med 1:70 kr. eller genomföra Nr 28 besparingar på 47 milj.kr. i den kommunala budgeten. Moderaterna i Södertälje har inte vid något tillfälle vare sig föreslagit en skattehöjning på 1:70 eller anvisat hur besparingar på 47 milj.kr. skulle gå till. Men eftersom moderaterna varken i Södertälje eller i andra kommuner i Skatteutjämning samma situation har anvisat hur man skulle spara om man inte hade den i Stockholms läns inomregionala skatteutjämningen, så utgår jag ifrån att den moderata landsting politiken innebär att man vill ha skattehöjningar i storleksordningen 1:50 å 2 kr. i kommuner som Södertälje, Botkyrka, Haninge, Upplands Väsby och Norrtälje, för att ta några exempel. Det anmärkningsvärda är bara att man aldrig offentligt har redovisat de förslagen.
Herr talman! Ett par av de frågor som herr Granstedt har ställt skall jag svara på. Den första gällde hur moderaterna menar att de 235 milj.kr. som det nu är fråga om per år — tidigare har det rört sig om upp mot 1 miljard — skulle ha kommit dessa kommuner till godo. Givetvis genom statlig skatteutjämning. Det innebär i själva verket att det skall tas av de generella skatteutjämningsbidragen. För vår del anser vi naturligtvis att det inte skall vara kombinerat med några som helst krav på ökning av skatteutjämningspengarna från staten, snarare tvärtom. Som herr Granstedt påminner sig hade vi i vårt alternativ när det gäller den kommunala ekonomin i första omgången nämnt en generell prutning på skatteutjämningbidragen — av rent samhällsekonomiska skäl. I övrigt kan jag kanske begränsa mig till vad herr Granstedt senast nämnde. Han var förvånad över att kommunalpolitiker har tagit emot inomregionala skatteutjämningspengar. Detta hör liksom till den enklare advokatyren på landstingsnivå. I själva verket är det naturligtvis på det sättet att det inte finns någon som helst skyldighet att utarbeta ”alternativa alternativ” för våra kommunalmän i dessa kommuner — särskilt som vi anser att de skall ha dessa pengar från staten i stället.
Herr talman! Jag antydde tidigare att moderaterna gärna har ett dubbelt budskap i den här frågan, och jag tycker att vad Lennart Blom sade nu illustrerar detta mycket tydligt. Lennart Blom sade att de här kommunerna skall ha dessa pengar, och de skall komma från staten. Det innebär alltså att staten skall satsa 235 milj.kr. ytterligare i skatteutjämningsbidrag till kommuner i Stockholms län — alltså till den rikaste regionen i landet. Samtidigt påminner Lennart Blom om att detta inte får leda till ökade statliga utgifter för skatteutjämning. Tvärtom skall statens utgifter för skatteutjämning minska av samhällsekonomiska skäl. Resultatet är alltså att det är de kommuner i andra delar av landet som nu får skatteutjämningspengar som skall stå för de här slantarna.

Detta skulle ske dels för att moderaterna skulle kunna spara på den statliga skatteutjämningen, dels för att moderaterna skulle kunna ge 235 milj.kr. extra till kommunerna i Stockholms län. Den inomregionala skatteutjämningen, herr talman, är en viktig solidaritetsreform i dubbel måtto. Dels innebär den att rikare kommuner i Stockholms län hjälper dem som är sämre ställda och har ekonomiska problem, dels innebär den att Stockholms län, som är den rikaste regionen i landet, i väsentlig grad löser sina egna problem självt och inte belastar ur ekonomisk synvinkel sämre lottade landsdelar. Att moderaterna inte ställer upp på en sådan solidaritetspolitik är kanske i någon mån betecknande.
Herr talman! Till Pär Granstedt vill jag egentligen bara säga att han tyvärr tillhör de alltför många personerna i den här salen som tror att jultomten fortfarande fungerar i samhällsekonomiska sammanhang. Så är faktiskt inte fallet. Man måste spara överallt där man kan. Det är alldeles självklart att en samlad statlig bedömning av skatteutjämningsbehoven måste ske. Vi måste med all sannolikhet göra den på en lägre nivå än vi hittills har ansett oss ha råd att göra. Det är beklagligt. Behoven är omätliga, men någonstans måste man dra gränsen. Ett motiv som för oss är avgörande är att det finns en tro att om man tar ut pengarna landstingsskattevägen skall det inte märkas. Men detta är ett led i en ökad beskattning av medborgarna, som vi under alla omständigheter vill försöka motverka. Ingenting säger att man, om man en gång har sagt ja till en permanentning i Stockholm, inte skall tillämpa denna också på sikt i landet i övrigt. Jag vill, utan att i en replik förlänga debatten för mycket, säga att man t.o.m. kan resonera om huruvida vi skall ha så många som tar ut skatt i landet, dvs. om inte tiden är inne för att avskaffa landstingen som beskattare.
Herr talman! Jag tror inte på jultomten, Lennart Blom. Däremot tror jag på solidaritet mellan människor och mellan olika delar av landet. Det är i och för sig respektabelt att göra sig till talesman för besparingar, men då tycker jag att man också skall visa besparingarnas avigsida. Det var därför jag nämnde de moderata kommunalpolitikerna i några kommuner. De talar inte om för kommuninvånarna att den moderata politiken innebär antingen stora kommunala skattehöjningar eller stora kommunala nedskärningar. Lennart Blom vill inte heller här i kammaren säga att hans politik får den följden, utan han säger att jultomten skall betala ut de 235 miljonerna. Men jultomten skall inte hämta sina presenter från Stockholms län, utan han skall ge sig till Norrland och andra fattigare delar av landet och låta kommunerna där betala ut de pengar som behövs för att skapa rimliga villkor Skillnaden mellan mig och Lennart Blom är tydligen inte frågan huruvida Onsdagen den pengarna skall betalas ut, utan den gäller vem som skall stå för fiolerna. Jag 17 november 1982 tycker att det är rimligt att vi klarar detta problem inom Stockholms län, eftersom även de fattigare kommunerna i Stockholms län — jämfört med Skatteutjämning fattiga kommuner i andra delar av landet — är någorlunda väl ställda. Där har — ; Stockholms läns vi alltså den principiella skillnaden: Vilka är det som skall betala?

Herr talman! Jag konstaterar att vi i dag har en annan debatt än den som jag och Alf Wennerfors förde 1977, när vi fattade det första beslutet. Då gällde diskussionen hur orättvist det var att invånare i de starka och ekonomiskt rika kommunerna skulle bidra till den dåliga kommunala planeringen och de felaktiga kommunala besluten i de skattesvaga kommunerna. Det var redan då ett bevis för att man inte satte solidariteten särskilt högt. Förhållandena i Stockholmsregionen är alldeles speciella. Vi understryker det från utskottets sida och säger att det således inte är ett avsteg från huvudprincipen att skatteutjämningen mellan kommuner i första hand skall vara en statlig uppgift. Men kraven på exempelvis bostadsbyggande här i Stockholm har riktats mot vissa kommuner. Med detta har sedan följt utbyggnad av skolor, barnomsorg och social service. Kostnaderna för dessa nödvändiga kommunala åtaganden har hårt drabbat invånarna i resp. kommun som har fått lov att göra sådan utbyggnad. Den utbyggnaden har sedan i sin tur fallit tillbaka på något som har varit nödvändigt för hela regionen. Utskottsmajoriteten är alltså överens om att det finns anledning att fortsätta med skatteutjämningen i Stockholmsregionen, och därmed tillstyrker jag konstitutionsutskottets hemställan. Med anledning av reservationen vill jag också ta upp några punkter. För det första konstaterar jag att diskussionen om överkommun blir mer aktuell om man överväger lån. Då kan verkligen landstingen föreskriva villkor för kommunerna som innebär att man kan tala om överkommun. För det andra var remissutfallet, som man hänvisar till, avvisande till att genomföra det här systemet över hela landet. Det är alltså inte aktuellt i den del som gäller Stockholmsregionen. För det tredje hänvisar reservanterna, och det gjorde också Ove Eriksson, till att de speciella problemen inom Stockholms län bör klaras genom en revision av det statliga skatteutjämningssystemet. Nu tycker jag verkligen att moderaterna här i kammaren har avslöjat sin dubbelmoral. Lennart Blom talar om jultomten. Även om jag inte tror på jultomten i övrigt tror jag ändå att jultomten i det här fallet är bättre än Lennart Blom — majoritetens förslag innebär ju en mer rättvis fördelning över landet. statliga skatteutjämningssystemet, när moderaterna föreslog en förstärkning av det kommunala skatteutjämningssystemet. Jag har en upplevelse av att moderaterna tvärtom har föreslagit neddragningar. Jag vill vidare fråga: Hur skall revisionen ske? Lennart Blom har redovisat att det som behövs för Stockholmsregionen skall tas inom det statliga skatteutjämningssystemet. Vem kommer det att gå ut över? Jo, de skattesvaga kommunerna inte bara i Norrlands inland, som Pär Granstedt nämnde, utan även i Värmland och i Skaraborg. Är det den här lösningen Ove Eriksson vill föra ut till kommunalmännen i Värmland och Skaraborg? Då tycker jag att Ove Eriksson klart skall säga ut detta. Därmed har också moderaterna tydligt visat sina verkliga avsikter.
Herr talman! Bengt Kindbom påstår att ett långivande landsting skulle vara en överkommun i högre grad än ett bidragsgivande landsting. Jag kan inte dela den uppfattningen. Ett lån är dock ett lån, och ett bidrag kan utformas så, att det specialdestineras till vissa uppgifter. Jag tycker personligen att ett landsting som ger sådana bidrag är överkommun i betydligt större utsträckning än ett landsting som lämnar ett lån på villkor som eventuellt kan diskuteras. De villkoren är, för mig, t.ex. räntor och viss amorteringsfrihet. Det är riktigt, som Bengt Kindbom säger, att de remissyttranden som jag hänvisade till gäller just andra delar av landet än Stockholms län. Men vi har från moderat håll påpekat att det finns risk för att en permanentning av systemet i Stockholms län kan leda till liknande system över hela landet, vilket vi tycker är olyckligt. När det sedan gäller skatteutjämningssystemet som sådant har jag inte kompetens att i dag diskutera den frågan. Jag är ny i riksdagen. Det finns säkert väldigt många synpunkter på detta, också från moderat håll, och Lennart Blom har talat om nödvändigheten av att hålla nere alla offentliga utgifter — också skatteutjämningsbidragen. Men det finns regler i det systemet som kan diskuteras. Vi har en speciell del i skatteutjämningssystemet som avser extra skatteutjämningsbidrag, och det är väl dessa som kan komma i fråga när det gäller de särskilda förhållanden som råder i vissa kommuner, kanske också i Stockholmsregionen. Om staten genom sina propåer har styrt viss verksamhet är det också statens uppgift att sanera och städa upp efter sig.
Herr talman! Visst är det skillnad mellan lån och generellt verkande skatteutjämningsbidrag. När det gäller lån kan man på ett helt annat sätt föreskriva villkoren. Och ett sådant villkor är återbetalningen. I den andra delen tycker jag inte att det är fråga om kompetens utan om vilja, vad man har för ideologisk grund att stå på. Ove Eriksson hänvisar, i ett försök att komma ifrån det hela, till det särskilda skatteutjämningsbidraget. Men även det bidraget är synnerligen viktigt för de kommuner ute i landet som har problem när det gäller att svara för den service de skall ge Nr 28 kommuninvånarna. Det blir precis samma förhållande. Tar man bort detta Onsdagen den blir resultatet detsamma som om man rör skatteutjämningssystemet i övrigt. 17 november 1982 Vilket bidrag ni än tar — samtidigt som ni vill dra ned det totala skatteutjämningsbidraget — kommer det att gå ut över de skattesvaga Skatteutjämning kommunerna runt om i vårt land. Jag har bara exemplifierat detta med våra i Stockholms läns resp. hemlän, där vi känner problemen väl.

Herr talman! När frågan om inomregional skatteutjämning var uppe till behandling i riksdagen 1977 var vänsterpartiet kommunisterna motståndare till förslaget. Vi ansåg att en inomregional skatteutjämning skulle vara otillräcklig — den kan inte jämna ut de väsentliga skillnader som finns mellan kommunerna inom det här länet, och den kan framför allt inte tjäna till att jämna ut de stora skillnader som råder mellan kommuner i olika delar av landet. På den punkten kvarstår vår kritik mot systemet med inomregional skatteutjämning. Vi hade, och har fortfarande, som alternativ — det behandlas i annat sammanhang — ett förslag om en progressiv statskommunal enhetsskatt. En sådan beskattning skulle definitivt göra slut på den ekonomiska ojämlikhet som råder mellan kommuner i landet. När moderaterna nu hänvisar till den statliga skatteutjämningen visar det bara att man inte har begrepp om att det med nuvarande regler för och nuvarande utformning av statlig skatteutjämning inte går att komma till rätta med de stora ojämlikheterna. Det visar bl.a. det faktum att vi har kommunala skatteutdebiteringar som skiljer sig åt med 7-8 kr. mellan olika kommuner i landet — den ”moderata” kommunen Danderyd har den lägsta kommunala utdebiteringen. Men även den inomregionala skatteutjämningen har visat sig vara otillräcklig. Det finns fortfarande skillnader i utdebiteringen på 5-6 kr. mellan kommuner i Stockholms län. Vi från vänsterpartiet kommunisterna menar därför att en statskommunal enhetsskatt är det enda som kan lösa problemen. Att vii det här sammanhanget ändå stöder föreliggande förslag beror på att vi anser att den inomregionala skatteutjämningen trots allt är bättre, tills vi kan genomföra en större utjämning mellan kommunerna i landet. Vi har också ställt oss bakom förslaget i det betänkande som föreligger, och det har vi gjort med utgångspunkt i att utskottet också framhåller att huvudprincipen måste vara att skatteutjämning mellan kommuner i första hand är en statlig angelägenhet. Därför avser vi också att biträda förslaget om en permanentning av denna inomregionala skatteutjämning till dess att vi via en statlig skatteutjämning med ett nytt system kan komma till rätta med den ojämlikhet som råder mellan landets kommuner, oavsett om de ligger inom eller utanför Stockholms län. Slutligen kan jag inte låta bli att göra en kort betraktelse över Lennart Bloms inledningsanförande. Han ondgjorde sig över Stockholms läns 11 landstingspolitiker, som hade svårt att finna ändamål att ösa ut de landstingskommunala pengarna på. Det måtte väl ändå vara en inomborgerlig angelägenhet, eftersom borgerligheten styrt Stockholms läns landsting under många år!

Herr talman! Den bärande tanken bakom den inomregionala skatteutjämningen i Stockholms läns landsting är ju solidariteten mellan invånarna och kommunerna i landstinget. Det har här också understrukits att den inomregionala skatteutjämningen är ett komplement till den statliga skatteutjämningen, och det tror jag är viktigt att framhålla. Den solidaritetstanke som ligger bakom både den statliga och den inomregionala skatteutjämningen har kritiserats från moderat håll. Denna kritik har inte bara riktat sig mot solidaritetstankens princip, utan den har också konkret kommit till uttryck i att moderaterna har blandat in mer interna förhållanden i Stockholms läns landsting och haft synpunkter på hur verkligheten där har utformats under de senaste åren. Lennart Blom kritiserar Stockholms läns landsting och säger att man där har en lyxkonsumtion, att man strör ut pengar på ändamål som inte är särskilt angelägna. Det är ett ganska märkligt uttalande. Jag skulle vilja erinra Lennart Blom och andra moderater om att den borgerliga majoritet som har styrt Stockholms läns landsting under 1970-talet har höjt landstingsskatten med 50 26 under denna tioårsperiod. Jag har utgått från att det har varit angelägna behov och inte en lyxkonsumtion som har motiverat en så kraftig skattehöjning som den moderaterna har tagit ansvaret för under 1970-talet i Stockholms läns landsting. Den kritik som nu riktas mot den inomregionala skatteutjämningen är därför ingenting annat än en kritik av solidariteten mellan människor i vårt land. Både i landet som helhet och i Stockholms läns landsting finns det mycket stora skillnader mellan kommuner och invånare. Skulle man följa de moderata propåerna och i stället välja vägen att ett landsting ger olika kommuner lån, innebär det att man ställer villkor för lånen och preciserar för vilka ändamål medlen skall användas. Man lägger en mycket stor börda på fattiga kommuner, som nu kan få hjälp via både staten och landstingen. Därför måste det moderata förslaget definitivt avvisas. Möjligheten att låta ett enskilt landsting, i detta fall Stockholms läns landsting, komplettera den statliga skatteutjämningen bygger på en solidaritetstanke som är mycket viktig och som måste upprätthållas, så länge det finns stora skillnader mellan olika kommuner och invånare i ett landsting. Det kan visserligen sägas att man under senare år har fått ett allt kärvare läge även ide kommuner som tidigare har betraktats som rika kommuner i det här landstinget, men fortfarande är klyftan ganska stor och fortfarande behövs det någon form av inomregional skatteutjämning. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bara ett par noteringar. Efter den mycket utförliga debatt som har varit är det kanske viktigt att belysa hur svårt det är att över det statliga skatteutjämningssystemet nå de svaga kommunerna i Stockholms läns landstingsområde. Skulle man enligt de principer vi nu bygger upp skatteutjämningen på, dvs. bebyggelsestruktur, geografisk belägenhet och åldersfaktorn, ytterligare kunna nå kommunerna på den trappa från 103 till 136 96 av medelskattekraften skulle det behövas oerhört stora nya belopp utöver de drygt 10 miljarder kronor som nu går över skatteutjämningen. När Lennart Blom och andra framför den vägen som framkomlig är de därför inte realister. De beskriver en verklighet som de aldrig kan åstadkomma genom det statliga skatteutjämningssystemet och de uppbyggnadsprinciper som vi nu har. Vi skall ändå komma ihåg att om staten garanterar 103 2 i botten ligger Stockholmsområdet generellt 25 26 över dessa 103 96. Det är ett bevis för hur ojämn skattekraften är i det här landet och hur viktigt det är att vidareutveckla den statliga skatteutjämningen, men det visar också att man inte kan nå kommunerna i Stockholms län över det systemet. Det är värt att notera detta. Och därför är det nödvändigt att kräva besked från moderaterna om hur de tänker forma ett statligt skatteutjämningssystem för att lösa dessa problem. Jag vill än en gång säga att det här är ett stort och viktigt område att vandra vidare på, och det gäller att utjämna förutsättningarna för kommunernas verksamhet i landet. För att verkligen nå långt krävs stora ekonomiska åtaganden. Låt mig göra ytterligare en kommentar. Det är väl ändå motsägelsefullt av Lennart Blom att säga att Stockholms läns landsting åtar sig nya uppgifter och därför inte bör få förutsättningar att hjälpa kommuner i länet samt därmed bidra till att åstadkomma regional skatteutjämning. Det är väl bättre att ge pengar till kommunerna så att dessa kan åta sig olika uppgifter.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
Herr talman! Karl Boo och jag har som kommunala förtroendemän i Kommunförbundet ofta haft olika meningar. Den synpunkt som han här för fram har han ofta fört fram. Jag kan i sak konstatera att det, om man behåller det nuvarande skatteutjämningssystemet, blir tal om betydande ökningar innan dessa Stockholmskommuner kommer i fråga för skatteutjämningsbidrag. Vår uppfattning är att hela skatteutjämningssystemet som sådant bör ses över. ns När Karl Boo säger att de kommuner vi nu talar om har en så hög skattekraft jämfört med kommunerna i landet i övrigt att de inte får någonting, så betyder det uppenbarligen att de inte har hushållat som de borde ha gjort. Vår ståndpunkt är att man genom att ge dem ytterligare medel strängt taget bidrar till en expansion av den offentliga sektorn som eljest kan undvikas. Det har i debatten sagts att dessa kommuner tydligen behöver 235 milj.kr. Ja, de kanske behöver 1 miljard 235 milj.kr., men det kan de dess värre inte få. Följaktligen, menar vi, måste det i systemet byggas in olika spärrar som gör att den kommunala expansionen i Storstockholmsområdet hävs. Om jag förstod Karl Boo rätt menade han att det är bättre att landstinget på detta sätt slussar pengar vidare än att man använder dem själv. Det är inte det enda alternativet. Alternativet för Stockholms läns landsting är faktiskt att sänka skatten om utgifterna sjunker.
Herr talman! Jag skall fresta herr talmannens tålamod en minut till och säga till herr Blom att det skall bli intressant att ta del av det förslag till reviderat skatteutjämningssystem som moderaterna så småningom kommer med. Vad jag hittills känner till är att man vill pruta 1 96 eller något mer. Det får, som Bengt Kindbom och andra har sagt, en förödande verkan för fattiga kommuner ute i landet. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare, men det kommer säkerligen med anledning av den ett förslag från moderaterna. Då får vi också ett bättre underlag för en diskussion, och det ger oss anledning att återkomma.
Herr talman! Om även jag får fresta talmannens tålamod, så vill jag begränsa mig till att konstatera att det finns bara ett sätt att få kommunalmän att spara, och det är att se till att de inte får några pengar. Därför skall kommunal skatteutjämning minskas och kommunalt skattestopp införas.

till följd av djur Herr talman! Vi har tidigare i denna kammare diskuterat hundhållningen i hållning landet och vissa miljöaspekter i anslutning till denna. Det är dock, såvitt jag kunnat finna, första gången som frågan om djurhållningen och dess konsekvenser för arbetsmiljön aktualiserats i en riksdagsmotion. Motionen har rönt ganska stor uppmärksamhet i massmedia. Och det finns de som uppfattat motionärerna som fientligt inställda till djurhållning. Jag vill därför med skärpa framhålla att det i så fall rör sig om beklagliga missförstånd. En genomläsning av vår motion visar att det är precis tvärtom. Där slås fast att det måste anses som positivt att hålla sällskapsoch nyttodjur. Det är en allmän uppfattning att sällskapsdjuren har stor betydelse för många människors sociala och själsliga välbefinnande. Vi motionärer delar denna uppfattning. Man kan faktiskt också på goda grunder anta att sällskapsdjuren, som vi här talar om, bidrar till att hålla både socialoch sjukvårdskostnaderna nere. Men djurhållningen har också avigsidor i form av olägenheter och risker, som måste granskas, värderas och minimeras. En del av dem är av medicinsk natur: trafikoch bettskador, allergi samt infektionsoch masksjukdomar. I föreliggande motion har vi påtalat vissa arbetsmiljökrav som djurhållningen påkallar och pekat på det ansvar som måste åvila djurhållaren för att djurföroreningarna elimineras. Många har betraktat frågan om djurhållningen och diskussionen om hundföroreningarna som ett pikant inslag i den allmänna miljödebatten. Man har helt enkelt inte förstått den viktiga del av debatten som gällt arbetsmiljön och de risker som djurföroreningar utsätter många arbetstagare för. Stora medlemsgrupper inom Kommunalarbetareförbundet och Fastighetsanställdas förbund kommer dagligen i direkt kontakt med de ökande föroreningarna. Det gäller parkarbetare, anläggningsarbetare, renhållningsarbetare, fastighetsskötare och många andra grupper. Dessa grupper av arbetstagare har — tyvärr, bör man kanske tillägga — hittills själva, oftast inför döva öron, fått påtala de risker i arbetsmiljön som djurhållningen medfört. Det är därför så mycket mera glädjande att de nu får ett starkt stöd för en bättre arbetsmiljö i ett enhälligt betänkande från socialutskottet. Vi har i vår motion nämnt toxocaran som ett speciellt problem. Undersökningar gjorda bl.a. i Sverige har fastställt att toxocara canis i stor utsträckning förekommer i katters och hundars avföring. Sjukdomen har hittills varit så gott som okänd, vilket måhända förklarar att uppmärksam 115 heten på den varit mycket ringa med förmodligen därav följande låg diagnostiseringsfrekvens. Ett annat problem med toxocaran anses vara livskraften hos parasitens ägg. De antas kunna fortleva upp till ett decennium i fuktig jord, vilket kan få till följd att smittorisken ständigt ackumuleras. Larvsjukdomen toxocaros är känd hos människan sedan 1952. Det första fallet i Sverige och Skandinavien beskrevs i Läkartidningen 1979 och var en arbetssjukdom. Mycket tyder på att forskarna nu alltmer börjar få upp ögonen för toxocaran. Ett tecken härpå är att Nordiska föreningen för parasitologi, bl.a. till följd av föreliggande motion, i augusti nästa år anordnar ett särskilt symposium för att diskutera toxocaraproblemet. Ett par hundra veterinärer, läkare och naturvetenskapligt orienterade parasitologer väntas delta i mötet. Förhoppningsvis kan det bidra till att också väcka en del myndigheter i landet till ett aktivt agerande. Jag vill till sist, herr talman, ge utskottet en eloge för den seriösa behandling som denna fråga har fått i betänkandet. Det är bra skrivningar som utskottet har gjort. Jag har särskilt fäst mig vid utskottets uttalande om att åtgärder behövs för att förebygga de olägenheter som berörts i motionen och att utskottet anser det naturligt att ordningsstadgeutredningen överväger frågan om en skärpt författningsreglering. Därmed har motionens och motionärernas syfte tillgodosetts.
Herr talman! Motionärernas talesman har här uttryckt sin stora belåtenhet med utskottets behandling av denna fråga. Han hart.o.m. varit så snäll att han givit utskottet en eloge för dess behandling. Jag kan därför, herr talman, inskränka mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De problem och olägenheter som påtalats i motion 1981/82:1300 har väl knappast någon av kammarens ledamöter kunnat undgå att komma i kontakt med. Olägenheterna med hundföroreningar har otaliga gånger påtalats i tidningsinsändare samt i interpellationer och motioner i de kommunala församlingarna. Inte minst de lokala hälsovårdsnämnderna har fått arbeta mycket med dessa frågor. Ingen kan väl undgå att reagera mot de missförhållanden som obestridligen råder på detta område. Inte minst på vårsidan, när snön smälter, kan vi se avskräckande exempel. Det som gömts i snö längs gångstråk, på lekplatser och på gräsytor kommer upp i tö. Jag vill liksom Kurt Ove Johansson understryka att det stora flertalet hundägare sköter sina hundar i här aktuellt avseende på ett snyggt och riktigt sätt. De som inte gör det bör ta allmänhetens, myndigheternas och de ansvariga politikernas reaktioner på allvar. Även om utskottets betänkande utmynnar i ett avstyrkande av motionen, är det med tillfredsställelse som jag såsom medmotionär noterar utskottets positiva skrivning. Det är riktigt som utskottet påpekar att dessa frågor i första hand brukar regleras i den lokala ordningsstadgan. Många positiva Nr 28 åtgärder mot här påtalade missförhållanden har under senare år vidtagits på Onsdagen den det lokala planet i form av upplysning till hundägarna, ordnande av 17 november 1982 rastplatser och uppsamling av hundträck. Det vore bra om vi kunde lösa problemen på denna väg. Lyckas inte detta, Integration av är det, som utskottet anför, naturligt att överväga frågan om skärpt dataoch biotekförfattningsregleringi detta sammanhang och att ordningsstadgeutredningen = nik isitt fortsatta arbete uppmärksammar frågan och överväger författningsändringar.

Herr talman! Jag har tidigare motionerat om utredning av de etiska, humanitära och sociala frågor som rör hybrid-DNA-forskningen och tekniken. Detta har också lett till att utredningsarbetet har fått ett vidgat verksamhetsfält i förhållande till regeringens första intentioner. Utvecklingen går emellertid snabbt. Jag har uppmärksammat den utveckling som nu pågår, nämligen integreringen av biotekniken och datatekniken, och menar att vi från samhällets sida måste följa utvecklingen och sätta de gränser som måste sättas från etiska, humanitära och sociala utgångspunkter. Utskottet har vid behandlingen av vår motion sagt sig dela min och mina medmotionärers uppfattning, att det är viktigt att samhället följer dessa frågor och har en handlingsberedskap. Det finns emellertid, som jag ser det, en icke fullföljd ambition i utskottet, nämligen när man säger att utskottet inte nu vill lägga en så omfattande tilläggsuppgift på kommittén, för att inte riskera att den inte blir klar med sitt utredningsarbete som planerat. Utskottet har alltså klart erkänt att detta är en stor och omfattande uppgift. ”Frågan om konsekvenserna av att integrera dataoch bioteknik bör därför övervägas i annan ordning”, säger utskottet. För mig som motionär hade det varit tacksamt om utskottet då också hade gett till känna på vilket sätt detta övervägande bör ske. Nu har utskottet inte gjort det, och jag har med dessa ord bara velat peka på att jag helst hade sett att utskottet dragit konsekvenserna av de ställningstaganden man har gjort och kommit med förslag om ett fortsatt utredningsarbete. Det har man inte gjort, och jag avstår, herr talman, från yrkande mot ett enhälligt utskott. Men i kommande 117 motioner, som jag tror det finns anledning att väcka i detta ärende, kommer jag att beakta vad utskottet har skrivit.